Fru talman! En demokrati - en rättsstat - behöver en säkerhetstjänst. Skälet är att själva demokratin måste kunna skydda sig mot omstörtande krafter. Om man tycker att säkerhetstjänsten är viktig följer också att man anser att det är viktigt att den fungerar som det är tänkt att den skall fungera. Säkerhet och rättssäkerhet skall upprätthållas. Jag upplever inte, som justitieministern, att riksdagen sviktar när det gäller vikten av säkerhetstjänsten. I en demokrati är det medborgarna som är maktens uppdragsgivare. Här i riksdagen, i regeringen, i verk och myndigheter är vi alla medborgarnas uppdragstagare. Som sådana får vi naturligtvis aldrig utöva makten så att vi blir uppdragsgivarnas - medborgarnas - fiende. Våra demokratiska ordningar skall vara ett skydd och inte ett hot. Det blir mer och mer uppenbart att medborgare lidit skada och utsatts för övergrepp genom SÄPO:s verksamhet. Då gäller det att riksdag och regering står på de kränktas och de skadelidandes sida. För att använda ett numera ofta använt uttryck: Vi står i skuld till de drabbade. Hur avslöjande det än kan bli måste byken tvättas. Fru talman! Det känns mer än överväldigande att konfronteras med alla de obehagligheter som vår nutidshistoria rymmer. Jag tänker på tvångssteriliserade och lobotomerade. Jag tänker på rasbiologiska institutet. Jag tänker på naziguldet och juderegistren. Jag tänker på baltutlämningen och på SÄPO:s samarbete med Gestapo under andra världskriget - det som sände norrmän i döden - för att bara nämna en del. Konfrontationen med allt detta är smärtsam. Vi trodde ju faktiskt länge att just vårt samhällsbygge knappt hade några skavanker. Som land och folk behöver vi gå till botten med vår nutidshistoria. Det gäller i högsta grad de förhållanden som vi debatterar i dag. Även om vi kan känna viss ängslan över vad som kan komma att avslöjas måste vår beslutsamhet vara orubblig. Fru talman! Det s.k. Leanderfallet har åter aktualiserat granskningsfrågan. När nu Leanders akt lämnats ut efter 18 år har det talats både om struntuppgifter och bagateller. Det har sagts att uppgifterna inte skulle ha lett till någon åtgärd från arbetsgivarens sida, inte skulle ha lämnats ut och inte skulle ha registrerats. Efter att ha läst akten har nuvarande SÄPO chefen uttryckt förvåning över att Leander miste sin anställning. Det har talats om både ursäkt och skadestånd. Jag sällar mig till Bo Könberg, som utifrån detta ställer frågor om hur både socialdemokrater och moderater ser på detta i förhållande till grundlagen. Snickaren Leander var inte den ende som drabbades. De senaste dagarna har andra fall rullats upp i medierna, t.ex. fil. dr Curt Hagquist och ingenjören Ingemar Bernersson. Vi har ingen aning om hur många liknande fall det finns. Vi skulle kunna få veta det. Men hur många som har sållats bort och aldrig ens kommit i fråga för en anställning kommer vi knappast att någonsin kunna bilda oss en uppfattning om. Motståndarna till en bred oberoende kommission hävdar att SÄPO redan granskats tillräckligt. Jag tycker det är ett märkligt synsätt. De granskningar som vi har haft har missat de fall som sedan har kommit fram på annat sätt. Det är inte förtroendeingivande. Fru talman! Det var ett misstag av regeringen att omedelbart avvisa kravet på en bred oberoende kommission. Det var ett misstag av regeringen att snabbt bestämma sig för att ge ett begränsat uppdrag till Registernämnden. Dessa två alltför snabba beslut har troligen låst fast regeringen i en olycklig position. Tyvärr har det kanske redan gått prestige i ärendet. Det var ett misstag av moderaterna att omedelbart avfärda en granskning av SÄPO samtidigt som man uttalade sig för en utredning av IB. Skall sanningen om IB fram måste ju dess relation till SÄPO granskas grundligt. En granskning som inte sammantaget omfattar både IB och SÄPO skulle missa viktiga aspekter på hur kontrollen av medborgarna faktiskt har gått till. Professor Stig Ekman, expert i 1974 års underrättelseutredning, anser att det krävs en utredning som i ett sammanhang synar SÄPO och IB på grund av klara kopplingar och flytande gränser dem emellan. Under de senaste veckornas debatt har det faktiskt varit svårt att avfärda misstanken att socialdemokraterna gärna velat mörklägga IB och att moderaterna gärna velat skydda SÄPO. Justitieministern säger nu att regeringen vill ta initiativ till en forskningsinsats när det gäller IB. Jag anser att både moderaterna och socialdemokraterna har anledning att i dag ge oss besked om hur man ser på sambanden mellan den militära och den civila säkerhetstjänsten. Det gäller även Centerpartiet, som inte har uttryck något behov av att se detta samband. Man tycks vara nöjd med åtskilda granskningar som inte kommer att ha något som helst med varandra att göra. Vad gäller IB är det för övrigt extremt bråttom att komma i gång med en granskning. Det ryktas om att IB:s arkiv är borta. Om det stämmer brådskar det att höra dem som var inblandade i verksamheten. Det blir ju inte en forskningsuppgift om arkiven är borta, utan då blir det en ren granskningsuppgift där man faktiskt måste höra dem som var inblandade. IB:s chef, Birger Elmér, har sagt sig vara villig att medverka om han blir löst från sitt tystnadslöfte. Eftersom han nu är 78 år och svårt sjuk inser alla att här finns ingen tid att vänta. Fru talman! Vi kristdemokrater ser den norska Lundkommissionen som en förebild. Vi vill ha vad man, med ett uttryck lånat från Sydafrika, kan kalla en sanningskommission. Vi vill ha en sanningskommission som består av oberoende jurister, forskare och betrodda medborgare. Inga politiker skall ingå eftersom människor i gemen betraktar politikerna som inblandade. Det är viktigt att vi får en kommission där människor löses från sin tystnadsplikt när de framträder och där de åläggs att vittna under ed. Det är viktigt med ett arbetssätt som bidrar till öppenhet och sanningsenlighet. Den granskning som har presenterats och nu utlovats motsvarar inte på något sätt dessa krav. Justitieministern lånar Bo Könbergs uttryck och säger: Ja, vi skall släppa fram mera ljus. Då vill jag säga: Varför skall vi bara få litet mer ljus? Varför skall vi kunna tänka oss att skruva bort 15 watts-lampan och skruva dit en 40 watts i stället? Vi behöver skruva dit minst en 100 watts-lampa.

Fru talman! Det är något egendomligt med den här debatten i dag i Sveriges riksdag. Det är flera partier som här hävdar eller ifrågasätter att SÄPO har ägnat sig åt olaglig åsiktsregistrering i snart 30 år. I 20 år har en grundlagsstridig verksamhet pågått samtidigt som i vart fall Folkpartiet har haft det parlamentariska ansvaret i denna riksdag, men det gäller även flera av de andra som har samma uppfattning. Dessutom har bl.a. Folkpartiet i nio av dessa år haft regeringsansvaret för denna ifrågasatta olagliga verksamhet. Folkpartiet har dessutom medverkat i den granskning av SÄPO som genomfördes just för att bl.a. kartlägga om SÄPO har ägnat sig åt dessa olagligheter. Folkpartiet delade då SÄPO-kommitténs slutsats att registreringen inte var någon olaglig åsiktsregistrering, men den var för rutinmässig. Den kunde kritiseras hårt i olika avseenden. Bo Könberg frågar mig vad anser. Jag anser mig inte i den delen kunna göra en bättre bedömning än den som JO, JK och SÄPO-kommittén med bl.a. Folkpartiet har gjort. Vad får då Könberg att ta avstånd från sitt parti i tidigare riksdagar och regeringar? Jo, de senaste tidernas avslöjanden om registrering av personer som var aktiva i kommunistiska extremistorganisationer. Det påminner om satiren där man säger: Det hade jag ingen aning om. Men Folkpartiet hade inte bara en aning, de visste. De satt i Rikspolisstyrelsens styrelse när den beslutade att vissa uppgifter ur SÄPO:s register om t.ex. Torsten Leander skulle lämnas ut till försvaret. Folkpartiet satt i regeringen när den 1980 beslöt att lämna Leanders besvär över försvarets beslut att säga upp honom utan bifall. Folkpartiet satt i regeringen när Leander vände sig till Europadomstolen och ärendet började handläggas i Regeringskansliet. Könberg frågar mig hur den socialdemokratiska regeringen resonerade. Könberg kan ju börja med att fråga hur den folkpartistiska representationen i den regering som började handlägga ärendet resonerade. För min del är det självklart att regeringen då ansåg att man måste försvara det system man har eftersom man ansåg att inget olagligt hade skett. Folkpartiet satt som sagt var dessutom i SÄPO Inte i något av dessa sammanhang ansåg Folkpartiet att det var frågan om otillåten åsiktsregistrering, trots att de har haft insyn i just de akter som allmänheten nu börjar få insyn i. Vi hade folkets uppdrag - det har vi som politiker - att vara de som kontrollerar och har insyn i bl.a. SÄPO:s verksamhet. Har vi svikit folkets förtroende när vi har haft insynen och möjligheten och inte reagerat? Efteråt kommer vi och säger: Det hade jag ingen aning om. Det är inte att undra på att människors förtroende för hur vi hanterar dessa känsliga frågor minskar. När den nuvarande regeringen fick insyn i Torsten Leanders ärende till följd av ändrade sekretessregler kunde regeringen konstatera att även om det inte är otillåten registrering är det en oacceptabel hantering i ett personalkontrollärende. Just för att systemet numera är helt förändrat måste vi ärligt kunna säga det. Något annat anser inte jag vore rimligt. Av samma skäl har Registernämnden fått uppdraget att kontrollera andra ärenden med orimliga konsekvenser för den enskilde. Jag förstår faktiskt inte kristdemokraternas Rose-Marie Frebrans uppfattning att vi har fattat för snabba beslut och att vi har gjort misstag när vi har beslutat att Registernämnden skall försöka komma underfund med i vilka hanteringar myndigheters agerande har lett till orimliga konsekvenser för de enskilda. Bo Könberg beklagar sig över att man måste släpa regeringen från åtgärd till åtgärd. Könberg måste vara helt okunnig om det reformarbete som startade för tio år sedan. Detta reformarbete har alla partier varit involverade i, om inte annat så genom att ta ställning till de förslag som har kommit till denna riksdag. Det är på grundval av de granskningar och utredningar och de gemensamma ställningstaganden som vi har gjort som vi steg för steg reformerat systemet. Det är ingen som har behövt släpa oss, dessbättre. Det är denna riksdags och regeringens ambition att öppna på sekretessen, belysa historien och ta reda på hur vi har agerat. Vi har ingen anledning att skämmas för det vi har gjort men vi måste erkänna när fel har begåtts, och sådana har naturligtvis alltid begåtts. Kenneth Kvist är som f.d. kommunist upprörd över hur landsfogden agerade 1962. Jag kan förstå det, och jag respekterar det. Låt oberoende granskare gå igenom det. Det är ju därför vi anser att vi måste öppna på sekretessen. Forskare och andra intresserade måste ha möjligheter att gå in i materialet och belysa det i det historiska perspektivet. Jag kan inte dela Kenneth Kvists uppfattning att bara därför att man har våldsromantiska teorier är man ointressant ur säkerhetssynpunkt. Vem kan garantera när teorierna övergår till våldshandling? Kia Andreasson anser att vi ligger efter andra länder när det gäller öppenhet. Andra länder framställs som föredömen. Jag skulle vilja påstå att Sverige har kommit mycket långt när det gäller att säkerställa ett regelverk och ett system för kontroll av de myndigheter som är satta att garantera vår säkerhet och vårt land. Det innebär bl.a. kontroll av vissa individer. Vi har kommit en bra bit på väg att reformera vår lagstiftning. Det är få andra länder, inklusive våra grannländer, som har kommit så långt.

Fru talman! Jag anser den debatt som vi för i dag vara viktig. Den rör sig om rätten att registrera, och den rätten innebär omfattande ingrepp i människors integritet. Därför är det nyttigt med en debatt. Det är nyttigt med ett ifrågasättande, eftersom de som har makt mår väl av att känna att de har ögonen på sig. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att vi när vi för en sådan debatt inte får förlora helhetsperspektivet. I min inledning tog jag upp Mattias Flink-fallet från 1994. Jag tror att alla i kammaren kan föreställa sig vad som skulle ha hänt om det 1994, efter denna fasanfulla händelse, hade lagts fram ett förslag om utökade möjligheter till registrering i SÄPO:s register. I varje fall jag är helt övertygad om att det hade varit mycket lätt att få igenom ett sådant lagförslag då. Nu har Leanderfallet - inte för första gången men på nytt - dykt upp och skapat en känslostorm och en debatt. Då ser vi enbart på Leanderfallet och funderar inte på varför vi har en registrering och varför ingen lade fram förslag om utökningar av registreringsmöjligheterna 1994. Det är samma resonemang som hela tiden måste föras, om en avvägning i en helhetsbild. Man får inte heller förlora det historiska perspektivet. Jag menar att väldigt mycket av vad som kommer fram här rycks loss från sitt historiska sammanhang. När Kenneth Kvist talar om landsfogdens efterforskningar 1962 eller när Kia Andreasson talar om att man på 70-talet var beredd att spärra in ett antal soldater om det skulle bli krig nämner ingen någonting om vad man på 60 och 70-talen upplevde som hot. Ingen nämner att exempelvis KPML gav ut en särskild instruktion för kommunistiska soldater 1972 där det klart framgår att det främsta målet var en väpnad revolution i Sverige. Man säger att det är viktigt att infiltrera försvaret och att man vill att medlemmarna skall göra sin militärtjänst för att de skall lära sig att hantera vapen. Vi måste sätta in varje fråga, och därmed tidpunkten när registrering sker och när registeruppgifter lämnas ut, i sin tid och inte enbart utgå från den situation som vi har i dag. Det skulle vara intressant att höra om någon i den här församlingen tycker att det skulle vara positivt om vi inte hade några möjligheter att hindra en nynazist från att bli hemvärnsman och därmed få tillgång till vapen.

Fru talman! Jag skall ägna mig åt några punkter som kräver ytterligare fördjupning i den här debatten. Jag antar att vi alla är överens om att den bestämmelse som gäller förbud mot politisk åsiktsregistrering är brett förankrad här. Den ifrågasätts inte. Men det är också viktigt att framhålla att i samma ögonblick som man säger att enbart politisk åsikt inte får vara grund för registrering öppnar detta för tolkningar, i värsta fall också för att man är beredd att konstruera skäl som läggs till för att man skall kunna registrera. Jag tycker att det är viktigt att vi talar öppet om den sortens problem i tillämpningsledet. Det är ju oerhört viktigt att skärpa kontroll och insyn så att den typen av omtolkningar och oacceptabel hantering av enskilda ärenden inte möjliggörs. Detta är naturligtvis en av kärnfrågorna, och det finns en betydande risk att andra motiv, andra kriterier, konstrueras som tillägg till den politiska åsikten utan att det finns en tydlig legal grund. Räcker då parlamentarisk insyn och kontroll i sådana fall? Ja, det borde vara så, men frågan är tyvärr berättigad mot bakgrund av de erfarenheter som vi har. Justitieministern sammanfattade mot bakgrund av Leanderfallet detta med orden "oacceptabel hantering" och "rutinmässighet". Jag uppfattar det så, när jag vill kontrollera att vi är överens om detta, att en viktig följd av det uppdrag som nu har givits till Registernämnden, med den vidgade sammansättning som den får vid utförandet av granskningsuppdraget, är att vi kommer att kunna se om det finns flera fall av likartad karaktär och om det finns ett mönster i det som gjorts i det förflutna när det gäller personalkontroll. Jag uppfattar det så att detta bara är en början. Kommer det fram saker som visar att de risker som jag har beskrivit har besannats, skall detta självklart föranleda åtgärder, inbegripet åtgärder på lagstiftningens område och förstärkt kontroll. Det här en del av bakgrunden till att jag har sagt att det är viktigt att vi utvidgar den parlamentariska möjligheten att framöver löpande följa SÄPO:s verksamhet på ett bättre sätt än vad som hittills har varit möjligt. Låt oss få fram detta underlag. Genom att frisläppa akten för Torsten Leander och genom den envishet och kompetens som hans ombud har visat, har vi fått in ljuset i säkerhetstjänsten. Men också detta är bara en början. Det måste sedan leda till att vi ser på övriga ärenden. Därför uppfattar jag uppdraget till registernämnden som oerhört viktigt. Men det är som sagt bara en början. Därför vill vi inte köra in i en återvändsgränd och säga att kommissioner löser alla problem. Det handlar om att ringa in de problem som vi vill granska och se till att de kommer upp på bordet och därefter dra slutsatser.

Fru talman! Jag ställde ett par frågor i mitt förra inlägg. Jag ställde dem till justitieministern i första hand och i något fall till Gun Hellsvik. De frågor jag ställde till justitieministern gällde om det som nu kommit fram i Leanderfallet visar att det har pågått brott mot grundlagens bestämmelse om olaga åsiktsregistrering. Den andra frågan gällde regeringens hantering av Leanderfallet i Europadomstolen. En stor del av justitieministerns inlägg kom att upptas av granskning, inte av detta, utan av granskning av Folkpartiet. Vi tackar för uppmärksamheten, men debatten skulle i första hand handla om hur vi har det med SÄPO-registren. Jag, och större delen av kammaren, vet om att Folkpartiet har suttit i regeringen i nio år. Jag har själv haft förmånen att göra det i tre år. Jag vet, och jag tror att en stor del av kammaren också vet, att Det som är problemet för justitieministern, och som verkar alldeles omöjligt att få fram, är att många av oss, när vi ser vad som fanns i Leanderakten, har svårt att förstå hur detta kan förenas med grundlagen. Jag förde till och med, fru talman, ett ganska utförligt resonemang om att det var ett problem att det finns ledande personer i vårt land - jag misstänkte bl.a. justitieministern - som uppfattar att det som står i Leanderfallet inte är olaga åsiktsregistrering, medan nästan alla andra i landet uppfattar det som det. Man kan fråga sig om vi skall ha grundlagar som kan uppfattas så oerhört olika. Såvitt jag förstår var justitieministern helt ointresserad av att gå in på detta och använde sin tid till annat. Det finns ett par chanser till i dag eftersom justitieministern kommer upp i talarstolen två gånger till. Kan justitieministern reda ut för mig, och eventuellt andra fåkunniga, vad det är i Leanderakten som gör att den inte strider mot beslutet i grundlagen om olaga åsiktsregistrering? Min andra fråga gällde hur den dåvarande regeringen hanterade instruktioner m.m. inför Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Det enda svar jag får på det är att Folkpartiet minsann satt i regeringen fem sex år tidigare när ärendet började förberedas. Jaha. Frågan gällde hur regeringen, och gärna regeringarna, hanterade detta. På detta vill justitieministern uppenbarligen inte svara, men hon har som sagt chansen två gånger till att tala om detta. Justitieministern gör nu gester mot mig. Om jag skall översätta dem för kammarens ledamöter så tror jag att de betyder att det var ett försvar för personalkontrollen i allmänhet. Min fråga gällde: Var det rätt att driva Leanderfallet som man gjorde? På detta kanske jag kan få ett svar från talarstolen nästa gång justitieministern äntrar den. Justitieministern tyckte inte om min beskrivning att regeringen fått släpas från beslut till beslut de senaste veckorna. Justitieministern gick in på det reformarbete som flera av oss har instämt i och som har pågått under senare år. Jag syftade uttryckligen på det som skett de senaste två tre veckorna. Ena veckan bestämmer man sig för att ge ett begränsat uppdrag åt registernämnden, och tror att frågan är över med det. När man plötsligt upptäcker att det finns en majoritet i denna kammare för att IB-affären skall utredas kommer socialdemokraterna i dag, efter flera decennier, fram till att den skall utredas. Det är bra, men jag har svårt att förstå upprördheten över ordet släpas. Det är precis det som det har varit fråga om. Fru talman! Jag har litet svårt att förstå Kenneth Kvists upprördhet över att det parti han företräder har visats uppmärksamhet under de mörka åren, under andra världskriget och åren därefter med tanke på det mycket nära samröre man haft med företrädare för den största diktaturen i vår närhet.

Fru talman! Det kan hända att Bo Könberg inte förstår upprördheten. Men man har genomfört så många kontroller, husrannsakningar m.m. och aldrig funnit någonting som lett till ett åtal, aldrig funnit någonting som ansetts vara förgripligt mot svensk lag, svensk rätt eller svensk säkerhet. Det är klart att det har upprört att en massa människor oskyldigt anklagats utan att de haft någon avsikt att skada landets nationella intressen. Det samma gäller Gun Hellsvik. Gun Hellsvik vill bemöta mitt exempel på hur man, från en landsfogdes sida, övervakade ett helt öppet verkande politiskt partis medlemmar i ett kommunalt val med att hänvisa till KPML:s skrift om strategi i deras s.k. soldatarbete. Det är väl som partikamraten, om uttrycket tillåts, till Gun Hellsvik, Eric Krönmark sade i en intervju i dag i radio, nämligen att man måste dra alla över en kam eftersom det är så svårt att hålla isär de olika bokstavskombinationerna på vänsterkanten. Det är just den inställningen som är så farlig för rättssäkerheten, att man inte kan hålla isär den ena från den andra utan drar alla över en kam. Det är just det Gun Hellsvik gör. Leander var inte medlem i KPML. Mitt exempel från 1960-talet gällde inte den organisationen heller, och ingen av de personer som nu diskuteras hörde hemma där. Det är nästan som skämtteckningen med mannen som sitter och tittar på en demonstration och blir slagen i huvudet med en batong. Han säger till polisen: Slå inte mig. Jag är antikommunist. Jag struntar i vad du är för kommunist, svarar polisen. Vad är egentligen skillnaden mellan Sverige och Norge i säkerhetspolisens verksamhet? Möjligen att Norge har varit med i en försvarspakt, Nato. Men i övrigt är skillnaderna inte stora. I Norge har man vågat ta i sin historia och visat den nödvändiga öppenheten. Varför kan vi inte tillåta att oberoende människor granskar den svenska säkerhetspolisen på motsvarande sätt? Vad är ni rädda för egentligen? Fru talman! Jag vill notera ytterligare en sak i detta inlägg. Det är väl bra att regeringen har riktningen att bemöda sig om större öppenhet. Vi får hoppas att det är värt något i praktiken. Samtidigt är Sverige på väg in i ett europeiskt polissamarbete som ger möjlighet till en nästan oinskränkt bevakning och registrering av medborgarna. I Europol skall vi inte bara registreras om vi är kopplade till kriminell verksamhet utan också om vi skulle råka vara möjliga brottsoffer. Detta är också en allvarlig bild inför framtiden.

Fru talman! Centerpartiet är böjligt och medgörligt. Man accepterar förslaget om utredning. Det är bara början, säger man dock, men om det kommer fram mera kan man böja sig åt andra hållet och begära mera. Men varför acceptera en utredning som inte är till fyllest när vi nu har chans att kunna genomföra ett bättre förslag? Miljöpartiet accepterar inte en utvidgad registernämnd. Det överordnat viktiga för den kommission som skall utreda är att den är totalt fristående från den politiska makten och att de aktuella personerna skall höras under ed. Det som brast i de utredningar som hittills har gjorts är att det som sades var lögn. Man ljög och sade att man inte visste. Eftersom mycket av materialet är utgallrat och förstört är det oerhört viktigt att höra de personer som finns kvar och som kan lämna vittnesmål och att dessa vittnesmål nedtecknas innan det blir alldeles för sent. Det är dessa två inslag som det hänger på, om det skall bli en riktig belysning av det historiska skeendet. Jag upprepar min fråga: Vad är ni rädda för? Jag har inte fått något svar på frågan varför man inte kan göra denna totala granskning. Vad finns det för hinder? Jag får inte något svar på dessa frågor. I morse hörde jag Eric Krönmark, f.d. försvarsminister, säga att det efter 1969 blev förbjudet med åsiktsregistrering. Men SÄPO fortsatte på regeringens uppdrag att registrera åsikter. Det sade Eric Krönmark i en radiointervju! I detta med att delta i samhällssomstörtande verksamheter finns en luddighet. Vad menar man med det? Det är detta som måste utredas, och det vore bra om det togs fram konkreta exempel från historien. På det viset kan man förebygga inför framtiden. Kenneth Kvist undrade vad det var för skillnad mellan vänstergrupperna. Vad innebär grundlagsskyddad politisk åskådning? Är det när åsikten omvandlas till handling som den är straffbar, t.ex. att dela ut politiskt material, att delta i demonstrationer, att prenumerera på tidningar? När överskrids gränsen? Dessa luddiga begrepp och tolkningar måste utredas så att det blir klarare. När det gäller SÄPO:s register fanns det de inom SÄPO som var beredda att delta i t.ex. demonstrationer arrangerade av KPLM. Hur många kollades då och vilka var metoderna? Det är ungefär samma kriterier som gäller för registrering inom EU-samarbetet och det finns förslag om register. Sådana formuleringar förekommer alltså även där. Det är oroväckande.

Fru talman! Justitieministern uttalade förvåning över att kristdemokraterna anser att regeringen alltför snabbt har fattat olyckliga beslut. Skall det vara så svårt att förstå? Det är väl helt logiskt utifrån att vi anser att det bör tillsättas en sanningskommission enligt den norska förebilden. Innebär inte de beslut som regeringen har fattat, innan det har hållits någon debatt mellan de olika politiska partierna, att utsikten att få denna breda kommission har minskat avsevärt? Det är alltså fullständigt logiskt att vi anser att de beslut som ni har fattat har varit olyckliga. De har låst fast er på ett sätt som gör att det kanske redan har gått prestige i frågan. Jag tycker att det har visat sig att så är fallet. Det är mycket svårare att ta till sig vad andra tycker och begär om man själv bestämt har slagit fast en position och sagt på vilket sätt man skall göra. Detta gäller även formerna för hur vissa saker skall bedrivas, vilket det är fråga om här. Angående beslutet om forskningsuppdrag när det gäller IB vill jag veta vad regeringen skall göra om arkiven är borta. Skall man då ompröva det beslut som man har fattat? Eller skall det fortfarande gälla även om det inte finns några dokument att granska och att forska om? Jag har inte heller fått något som helst svar från varken Socialdemokraterna, Moderaterna eller Centerpartiet på frågan hur man ser på sambandet mellan den militära och den civila underrättelsetjänsten. Jag efterlyser alltså en reaktion på det som framhållits, inte av en riksdagsledamot som jag som inte har arbetat inom detta sakområde utan av den som jag hänvisar till, professor Stig Ekman som var expert i 1974 år underrättelseutredning. Hur ser ni på kravet på en utredning i ett sammanhang? Hur ser ni på påståendena om de klara kopplingarna och de flytande gränserna mellan IB och SÄPO? Far professor Stig Ekman med oriktiga uppgifter när han hävdar dessa kopplingar och dessa flytande gränser? Varför vill vi kristdemokrater ha denna breda och oberoende kommission? Det enda syftet med detta är att vi kristdemokrater anser att vi som demokrati och rättsstat en gång för alla skall gå till botten med såväl den civila som den militära säkerhetstjänsten under hela tidsperioden från 1939 och framåt. Vi vill ha en öppen redovisning, precis som man har fått i Norge. Vi måste kunna ta ställning till hur vi skall kunna ge upprättelse till dem som orättmätigt har drabbats. Sedan finns det mängder med frågor som borde besvaras och ses över i en sådan typ av utredning. En sak som är positiv här i dag är att det verkar vara en överväldigande majoritet för att de hemliga regeringsföreskrifterna skall bort och att registerinnehållen i stället skall regleras genom lagstiftning. Det är positivt, men det ger inte upprättelse åt någon som tidigare har drabbats.

Fru talman! Till Olof Johansson vill jag säga att det är helt rätt att Registernämnden skall få en vidgad sammansättning. Vi överväger på vilket sätt denna utvidgning borde åstadkommas med hänsyn till det särskilda uppdrag som Registernämnden har fått. Men detta övervägande bör gälla över huvud taget på vilket sätt vi kan säkerställa att Registernämnden har en så bra sammansättning som möjligt för det uppdrag som den har generellt sett. Det är helt rätt att detta bara är början. Vi befinner oss bara i början av det reformarbete som startades i och med de utredningar som gjordes i slutet av 80 talet och under 90-talet. Dessvärre tar det ju tid, och det kan man känna otålighet över. Samtidigt förefaller det som att man, eftersom det tar den tiden, hinner glömma bort var man befinner sig i en process. Man kan tro att man återigen står på ruta 1 och skall börja därifrån. En hel del av de inlägg som har gjorts här i dag har präglats av en föreställning om att det är på ruta ett vi står, men det gör vi inte. Vi står ganska långt fram på den väg vi har att gå, men vi har fortfarande en lång väg kvar att gå framåt. Vad som stör mig med Bo Könberg är det alldeles tydliga sättet att på något vis försöka frigöra sig från ansvar från sin egen historia och sitt eget ansvar. Bo Könberg är företrädare för ett av de partier här i riksdagen som har haft ansvar inför medborgarna att se till att vi har en verksamhet inom Säkerhetspolisen, som uppfyller de krav som uppgiften kräver men samtidigt också sköts på ett sådant sätt som är acceptabelt ur demokratisk synvinkel. Det som stör mig så oerhört är att man från ett sådant parti här i dag med förvåning säger: Nu när vi har fått veta hur det är. Det måste störa hela svenska folket att man från ett av de partier som har haft folkets förtroende - att vara den som vet hur det är - uppträder som vilken annan person som helst i vårt land som efter att ha läst tidningen på morgonen säger: Var det så här det var? Vad skall svenska folket tro om den parlamentariska kontrollen - har den inte fungerat över huvud taget? Det tror jag faktiskt att den har gjort. Det bästa beviset för detta är ju de utredningar med bl.a. parlamentarisk medverkan som gjordes i slutet på 80-talet och i början av 90-talet, som ledde fram till hård kritik mot det sätt på vilket SÄPO:s verksamhet delvis hade bedrivits och till det reformarbete som vi har hållit på med. Detta bidrog ju Folkpartiet till. Varför inte ta äran av att ha varit med och granskat, insett, kritiserat och nu reformerar i stället för att uppträda som om man inte hade någon aning om det hela. Det är oerhört störande med den attityden från ett parti som har ett parlamentariskt ansvar. Som svar på frågan om hanteringen av Leander stred mot grundlagen vill jag säga följande. Här har hela tiden krävts en oberoende, annorlunda kommission. En del anser att kommissionen skall bestå av höga jurister, andra tycker att den skall bestå av parlamentariker medan återigen andra tycker att parlamentariker över huvud taget inte skall ingå. Frågan har faktiskt undersökts av alla de olika varianterna. De högsta juristerna i vårt land och riksdagens egen ombudsman har haft detta uppdrag och kommit fram till att hanteringen icke strider mot grundlagen. Ändå framförs kritik. JK, vår högsta jurist i vårt land, och den parlamentariska kommittén kom fram till samma sak. Skulle jag ha anledning att ha någon annan uppfattning? Jag har inte det. När det gäller frågan om hur regeringen hanterade Leanderärendet när det kom till domstolen preciserar sig nu Bo Könberg, för han inser det obehagliga i att det är flera regeringar som har hanterat frågan. Jag tänker försvara alla dessa regeringar, för svaret på frågan om de gjorde rätt är att de naturligtvis gjorde rätt då, med den kunskap de hade. Detta var ju före våra utredningars tid och före kritikens tid. Dessa regeringar utgick ifrån vad de hade på bordet då. Det är klart att de gjorde rätt, men vårt ansvar i dag är att göra rätt utifrån de förutsättningar som vi har i dag.

Fru talman! Det är inte så lätt att på de återstående två minuterna täcka allt som jag vill ha sagt. Bo Könberg återkommer till Leanderfallet, och jag skulle vilja göra en komplettering. Bo Könberg tror att det är fråga om olaga åsiktsregistrering. Jag har samma uppfattning som JO, JK, SÄPO-kommittén och justitieministern, nämligen att det inte är fråga om någon olaga åsiktsregistrering. Jag hävdar att Bo Könberg blandar äpplen och päron här. Det som av Bo Könberg kallas för olaga åsiktsregistrering skulle troligen i stället uttryckas så, att det är tveksamt om det fanns någon relevans för just den tjänst som Leander sökte. Förhållandet kanske hade varit helt annorlunda om han hade sökt t.ex. en militärtjänst eller en tjänst med ett helt annat innehåll. Kenneth Kvist tyckte att jag kom med egendomlig argumentation när det gällde hans exempel från 60 talet. Jag beklagar, men det var faktiskt inte Kenneth Kvists landsfogde från 60-talet som jag argumenterade kring. Jag talade om att jag anser att Kenneth Kvist inte har satt in sin fråga i det historiska sammanhanget. Sedan övergick jag till Kia Andreassons soldater, som skulle inspärras under 70-talet, och talade om vad man inom KPML ansåg att soldater skulle ägna sig åt under 70-talet. Allra sist, fru talman, tycker jag att den här debatten är viktig, som jag sade tidigare. Jag tycker också att det är viktigt att vi strävar efter öppenhet, men vi måste inse och våga stå för att öppenheten inte alltid är förenlig med vårt behov av ett skydd för demokratin.

Fru talman! Vi har i dag fått veta att IB som företeelse skall granskas. Underrättelsenämnden får ett särskilt ansvar, forskare skall engageras och berörda förutsätts ställa upp och delge sina erfarenheter och kunskaper. Det som kommer fram i en sådan forskning skall naturligt leda vidare, om det håller för det. Det kan väl vara tillräckligt svar till Kristdemokraternas representant. Detta är vår uppfattning. Det finns starka centrifugala krafter i historien. Extremismen växer inte i takt, vare sig åt höger eller vänster. Det har vi sett i historien. Det finns starka centrifugala krafter i politiken - även här. Det behövs inte mycket för att öka misstron och minska trovärdigheten på detta svåra område. Det kan behövas ett och annat parti som inte söker strid utan söker ansvar, sans och balans. Efter moget övervägande är vår uppfattning den som jag har redovisat, nämligen att andra kan ägna sig åt att storma barrikader som håller på att monteras ned.

Fru talman! Jag och många andra i vårt land har blivit oroade, för att inte säga bestörta, av innehållet i Leanderakten därför att den har påverkat vår bild av vad som har förekommit i vårt land. Justitieministern däremot är bestört och oroad över att Folkpartiet kritiserar detta. Hon vill ägna sina inlägg åt att diskutera vilka regeringar som Folkpartiet har varit med i och inte. Jag för gärna den debatten, men minuterna räcker inte till det om vi skall ägna oss åt det som är huvudfrågan. Är det så att innehållet i Leanderakten tyder på att det har förekommit olaga åsiktsregistrering, trots all denna granskning av Justitiekanslern, Justitieombudsmannen och den parlamentariska kommittén, så oroar det mig. Det är möjligt att det finns någon jurist som för mig och andra fåkunniga kan reda ut det som justitieministern tydligen inte vill reda ut, nämligen hur det kan komma sig att ett grundlagsförbud mot att registrera någon enbart på grund av politisk åskådning tydligen inte betyder något. Det räcker uppenbarligen, om vi tar Leanderfallet, att man är medlem i en organisation, att man har rekvirerat flygblad och att man befinner sig på ett årsmöte för FiB/Kulturfront. Jag förstår det inte, men det är möjligt att man kan förstå det om man är en duktig jurist. Det är emellertid bra i en demokrati om det som kan förstås av jurister kan förstås av vanliga medborgare. Jag har i mitt inledningsanförande sagt att jag tycker att detta tyder på att det har förekommit olaga åsiktsregistrering. Då är det än värre om det har granskats gång på gång och sedan godkänts. Enligt justitieministern är det inte så, utan för henne räcker själva faktum att det har granskats. Kan justitieministern i sitt sista inlägg möjligen tala om för mig, resten av kammaren och svenska folket vad grundlagsförbudet innebär? Frågan om hur socialdemokratiska och andra regeringar har hanterat Leanderaffären inför Europadomstolen får vi väl återkomma till i annat sammanhang, eftersom justitieministern inte vill tränga in djupare i frågan. Det är några bra saker som har sagts i debatten från justitieministerns sida, och jag har redan kommenterat dem. Tyvärr har hon sagt nej till den kommission som skulle kunna genomlysa allt på en gång. Vi lär återkomma i den frågan.

Fru talman! Jag tycker att det är litet synd att justitieministern polemiserar mot Bo Könberg på det vis som hon gör. I stället för att gå in på de egentligen relevanta frågorna vill hon bara klarlägga om Könberg hade skuld eller inte. Men om de gjorde rätt, de som registrerade Leander och såg till att han inte fick jobba som snickare vid ett militärt museum, varför säger då regeringen samtidigt att det var fel? Man har t.o.m. i uttalanden antytt att det kan bli fråga om skadestånd. Det kan väl inte bli skadestånd om någon är helt riktigt behandlad enligt den rätt som gällde när man behandlingen skedde? Det är något med detta. Man kan se till de anteckningar som har gjorts om Leander, som Könberg redogjorde för. Hans bil har varit parkerad utanför ett årsmöte. Jag vet inte vilka möten och annat som min bil har varit parkerad utanför. Skulle det vara en plump i protokollet för en person? Då är grundlagen svag. Dessutom är det allvarliga att Krönmark i dag har sagt att politisk åsiktsregistrering fortsatte även efter 1969. Man brydde sig inte om grundlagen. Det var ett hokus pokus för att tillfredsställa en opinion, sade han nästan ordagrant i en radiointervju. Synnergren, gamla ÖB, har talat om samma saker. Vad man sade i grundlagen var en sak, men den praktiska hanteringen var en annan. Det är därför vi behöver en sådan här oberoende genomlysning också av SÄPO:s verksamhet. Vi behöver alltså en sorts Lundkommission. Jag vill fråga Laila Freivalds: Varför målar ni så in er i ett hörn mot detta? Vad är skillnaden mellan Sverige och Norge? Varför är det omöjligt här som var möjligt där?

Fru talman! Gun Hellsvik återvände till soldaterna som skulle hållas inspärrade. Hon försvarar detta och tycker att det är fullt naturligt - utan kritisk granskning av hur det gick till. Det är ju det som är det viktiga. Att två SÄPO-agenter som fanns närvarande på en värnpliktskongress i Örebro 1972 kunde anteckna uttalanden från värnpliktiga och efter det göra listor för att kunna spärra in de soldater som sade något fel på denna kongress, är det rättssäkerhet? Jag anser inte att det är det. Det är viktigt att diskutera kontrollorganens effektivitet. De har ju brustit i alla dessa kontroller. Det är grundstenen i demokratin och samhället. Håller kontrollorganen på att förlora sin legitimitet? Det är viktigt att klara upp politiska affärer. Så länge de är ouppklarade blir det mytbildningar, och i brist på information växer myterna. Öppna för att visa sanningen även om den är besvärande! Ständiga misstankar är värre. Utan utvärderingar kan inte förtroende skapas för den legitima övervakningskontroll som den nationella säkerheten eventuellt kräver. Förtroendet för politiken och politikerna är viktigt. Därför måste korten läggas på bordet. Det förekommer ett överdrivet hemlighetsmakeri. Svenska folket får inte ta del av avsnitt ur sin egen historia för den är sekretessbelagd. Opinionen kräver sanningen. Alternativet är nya skandaler år ut och år in. Systemet med åsiktsregistrering är en intressant del av vår svenska moderna historia. Upprepade avslöjanden har visat att politiker och ämbetsmän har ljugit och att kontrollorgan har misslyckats. Även denna regering blir medskyldig till att vilja dölja sanningen. Det finns ett ansvar. Tag det!

Fru talman! Det är riktigt som det har sagts att SÄPO-kommittén framförde stark kritik mot delar av underrättelsetjänstens verksamhet. Det har inletts ett arbete som har betytt stora förändringar för verksamheten, och det är naturligtvis bra. Men den kritiken har inte på något sätt givit någon upprättelse till de människor som på ett orimligt sätt har drabbats av bristerna. Det är synd att man inte kan få svar på en enda tydlig och konkret fråga. Varken Socialdemokraterna, Moderaterna eller Centern har kunnat ge svar på varför professor Ekman har fel när han säger att det krävs en utredning som i ett sammanhang synar SÄPO och IB. Inte heller har justitieministern kunnat svara på vad regeringen skall göra om IB-arkiven är borta. En bred kommission krävs inte bara av några personer som har försökt att klättra upp på några sönderfallande barrikader här i riksdagen. Jag har nämnt professor Ekman. Vad är det för barrikader han har äntrat månntro? Eller den pensionerade hovrättslagmannen Erik Holmberg? Han är en av huvudförfattarna till våra grundlagar, och han har just har åberopat det norska exemplet med Lundkommissionen. Han hävdar att vi behöver fullständigt oberoende ledamöter i en kommission, att de som framträder skall åläggas vittnes och sanningsplikt och att inga politiker bör vara inblandade. Nej, det är inte folk som står på några barrikader som är med och kräver detta. Det handlar om människor som har en sanningslidelse och som jag tror vill att vi skall få lyfta fram vår historia även när den är smärtsam. Fortsatt misstro gagnar inte demokratin. Tyvärr kommer vi nog ändå att få det så.

Fru talman! SÄPO och dess registerverksamhet har varit föremål för omfattande granskningar under de senaste tio åren. Det är mer än vad som har skett även i våra grannländer. Till följd av den kritik som har riktats mot SÄPO har ett omfattande reformarbete genomförts. Bl.a. har en ny säkerhetsskyddslag med nya rutiner för personalkontroll beslutats. En särskild kontrollmyndighet, Registernämnden, har inrättats med uppgift att säkerställa att SÄPO:s personregistrering sker på ett lagenligt sätt. SÄPO:s register har öppnats för forskningsändamål. Det är mer än vad som har skett i de flesta andra länder. Samtidigt skall nya reformer genomföras. Bl.a. skall registerlagstiftningen förändras så att också enskilda skall få ökad möjlighet att få tillgång till eventuella uppgifter som finns om dem i SÄPO register. Det är mer än vad som har skett i många andra länder. Jag menar att detta sammantaget ger förutsättningar för den erforderliga demokratiska insyn i SÄPO:s nuvarande verksamhet, och också i dess verksamhet i ett historiskt perspektiv, både för forskare och för enskilda som vi alla eftersträvar. Att trots detta kräva en särskild kommission skjuter långt över målet och undviker egentligen, tycker jag, att hantera sakfrågorna på ett verkligt ambitiöst och seriöst sätt. Det är mer av politiskt utspel än av politisk realhantering. Trots detta reformarbete vill några partier att vi skall ha en kommission bara för att någon annan har gjort på det sättet. Så underkänner man allt det arbete som vi har gjort här i Sverige och som i stora delar har kommit betydligt längre än det som man ställer fram som förebild. I Norge får inte, på grund av vad den kommissionen har gjort, enskilda veta om de har funnits i register. Det är en missuppfattning att tro att det är på det viset. Så är det inte. Norges utredning har inte gett någon upprättelse till de enskilda som kanske har blivit behandlade på ett sådant sätt att vi anser att det får oacceptabla konsekvenser. Vi har skapat förutsättningar för att ge de människorna upprättelse. Betyder det ingenting? Kan vi inte övergå till att tala om realiteterna, ärligt, och ge upp prestigen om att det är en kommission det skall vara samt övergå till att enas om att steg för steg fortsätta som vi hittills har gjort och öppna register, sätta ljus på vår historia och lära av den? Vi har ett ansvar inför oss själva, men framför allt har vi ett ansvar inför kommande generationer. Det är därför som vi vill att forskningen skall ta vid. Vi är icke rädda för någonting, eftersom vi tror på att detta demokratiska samhälle skall kunna försvara sin demokrati och kunna göra det i former som är acceptabla i ett öppet demokratiskt samhälle. Men vi kommer inte att ge avkall på att vi har rätt att skydda oss mot dem som hotar oss. Tack!

Då besvaras frågor av statsrådet Thage G Peterson, utbildningsminister Carl Tham, statsrådet Pierre Inger Klingvall. Kulturminister Marita Ulvskog kan tyvärr inte delta på grund av sjukdom. Statsrådet Thage G Peterson besvarar allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. För att ställda frågor skall kunna uppfattas vill jag uppmana debattdeltagarna att invänta ljussignalen i bänken, som visar att mikrofonen är inkopplad, innan vederbörande börjar tala.
Herr talman! Jag vill vända mig till kommunikationsminister Ines Uusmann. De senaste veckorna har det förekommit en diskussion om teletaxor, riktnummerområden osv. Stockholm är ett riktnummerområde. I helgen kunde vi höra att kommunikationsministern tyckte att Skåne skulle bli ett område - 04 nummer. Vi har också hört att andra regioner skall få ett nummer. Nu får det inte bara vara fråga om förläningar till olika regioner. Vi måste finna principer för låga teletaxor och att olika regioner behandlas på ett likvärdigt sätt.
Herr talman! Som jag sade vid en interpellationsdebatt redan den 4 november är det riktnummersystem vi har i Sverige i dag otidsenligt. Det stammar från 1940-talet, och det måste göras om. Det är ett uppdrag som ligger hos Post och telestyrelsen.

Exakt hur detta riktnummersystem kommer att se ut är naturligtvis omöjligt att säga. Det ligger på Postoch telestyrelsen att ta fram ett sådant. Men det är alldeles klart att de 260 riktnummerområden som finns i dag i Sverige är alldeles för många. I vissa fall kan länen vara utgångspunkten, i andra fall kan länen slås ihop för att skapa större riktnummerområden. Målet bör på sikt vara att vi har ett gemensamt riktnummer i hela landet, dvs. ett landsnummer. Men det är långt dit.
Herr talman! Det är bra att det blir ett uppdrag i form av ett regleringsbrev. Nu har vi sett att Skåne skall särbehandlas. Jag hoppas att det inte bara är vissa storstadsområden eller län som skall gå före. Det är inte bara antalet riktnummerområden som kan skapa problem. Det måste vara möjligt att inom ett och samma län behandla alla medborgare lika, dvs. att det blir en taxesättning som är likvärdig den som finns i storstadsområden. Ingår också det i det uppdrag som kommer att finnas i regleringsbrevet?
Herr talman! Jag vill med emfas betona att Skåne och Norrbotten inte skall särbehandlas. Detta är en fråga som gäller hela landet. Men det är klart att varje lokalt medium tar upp sin del av landet. Denna fråga gäller hela landet. Det hela handlar om möjligheterna att ringa inom det egna länet men också för privatpersoner att kunna ringa till grannen i kommunen bredvid till en rimlig kostnad. Därför har det blivit aktuellt att tillämpa 19 § telelagen att pröva rimligheten i det som Telia - den i dag stora operatören - har tänkt sig i fråga om taxorna. Det arbetet pågår på PTS och på Kommunikationsdepartementet. Jag redovisade också vid debatten den 4 november ett antal förslag som nu övervägs om att lägga ett pristak för att behålla den rimlighet som fastställs i lagstiftningen. Vi hoppas att Telia under tiden självmant skall ta fram ett mera rimligt taxeförslag än det nummersystem som nu finns. Med den nya teknik som finns behöver inte riktnummerområden och taxor stämma överens. Det har de konkurrerande operatörerna visat.
Herr talman! Jag har nästan fått svar på det jag tänkte fråga om. Jag tycker att det är viktigt att debatten inte bara handlar om riktnummerområden utan att det också handlar om teletaxan. Det är två skilda saker. De flesta som talar om riktnummer tror att man därmed har en viss taxa. Hur avser regeringen att agera vidare vad gäller taxesättningen? Även om Sverige som helhet är ett riktnummerområde - vilket vore rimligt - undrar jag vilket inflytande regeringen kommer att ha över taxesättningen?
Herr talman! Vi har enligt telelagen möjlighet att lägga ett pristak. Den möjligheten kan vi utnyttja - och kommer att göra - såvida inte Telia självmant kan komma med bättre förslag än de delvis ganska krångliga rabattsystem som hittills har funnits. En diskussion pågår mellan Post och telestyrelsen och tjänstemän på departementet för att se vad som är rimligt. Men i övrigt handlar det om att tillämpa lagstiftningen för att få rimliga priser i konsumentledet.
Herr talman! Taxan höjdes den 7 november. Den 10 november väckte jag en interpellation i frågan. Ministern anser sig inte kunna besvara den förrän i januari. Jag undrar hur långt ni har kommit i era förberedelser? Det orimliga i beslutet är att man inte längre får ringa lokalsamtal till angränsande riktnummerområden. Den taxan har höjts med 150 %. Jag har pratat med generaldirektören för Post och telestyrelsen. Det är inte den aspekten man kommer att värdera i sammanhanget. Post och telestyrelsen kände till denna taxeförändring redan i våras, dvs. ett halvår innan den skulle genomföras. Hur kan man ha ett sådant system, dvs. man känner till problemen, genomför besluten och sedan på något konstigt sätt utvärderar dem i efterskott?
Herr talman! Först var det frågan om att besvara interpellationen. Vi har lämnat ett antal förslag, som tyvärr inte har passat vare sig interpellanten eller besvarandet av övriga interpellationer före jul. Det är ett stort antal interpellationssvar som skall lämnas, och jag skall också delta i ett antal interpellationsdebatter. Sedan var det sakfrågan, dvs. Post och telestyrelsens roll. Från den 1 januari har vi en fri telemarknad i hela Europa. Då är det inte så meningsfullt att vrida klockan tillbaka och säga att vi skall detaljreglera taxesättningen. Det är operatörerna som har det ansvaret. Men vi har skrivit in rimlighetsklausulen i telelagen - som riksdagen fattade beslut om i våras - för att vi hela tiden skall ha möjlighet att från statens sida påverka den dominerande operatören, som i det här fallet är Telia. Att Post och telestyrelsen på förhand skulle göra utvärderingar och därigenom i praktiken vara den som sätter taxor och godkänner taxeändringar är som jag ser det inte förenligt med en effektiv telemarknad, där vi också skall tänka oss att ha konkurrens.
Herr talman! Interpellanten ställer upp alla tider som det är tillåtet att komma, så det handlar inte om det. Det enda orimliga i detta är att man inte får ringa lokalsamtal till angränsande riktnummerområden. Det enda rimliga är att ge tillbaks den rätten, så att man slipper ringa rikssamtal till hälsocentralen, försäkringskassan, barnens skola och dagis osv. Detta borde ni ha förstått redan från början.
Herr talman! Så enkelt som Owe Hellberg gör det för sig är det faktiskt inte. Man kan också behöva ringa till någon i nästa riktnummerområde. Det handlar om att ha ett system som fungerar bra i respektive region. Det är det som å ena sidan Kommunikationsdepartementet och Post och telestyrelsen och å andra sidan Telia jobbar med. Vi matchar ihop detta. Vi räknar med att ha ett beslut framme före jul, så att regeringen skall kunna ta ställning.

Herr talman! Jag tycker att den långsiktiga inriktning som kommunikationsministern ger uttryck för, dvs. att skapa ett enda riktnummer över hela landet, är mycket positiv. Såvitt jag förstår lär det ta litet tid. Det har ändå diskuterats att Skåne, som är en region, i framtiden skulle kunna få ett riktnummer. Min fråga är följande. Kan man tänka sig att se på Västra Götaland på samma sätt, eftersom vi också är på väg att bilda en region?
Herr talman! Som jag sade handlar det om att inte särbehandla några särskilda län - varken Skåne, Norrbotten eller Västra Götaland. I de stora länen finns det en så stor massa av abonnenter. Därför är det lättare att där ha samma geografiska indelning som gäller för länen. Om jag använder Norrbotten som exempel kan jag säga att det är mer rimligt att slå ihop Norrbotten, Västerbotten och kanske ytterligare något län till en region. Det handlar om att man skall ha tillräckligt stora regioner. De nya länen är onekligen stora. Vi skall komma ihåg att 08-området har 1,7 miljoner invånare. Det blir i alla fall det största lokalområdet.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att Västra Götaland kommer att bli ungefär lika stort som
Herr talman! Jag tänkte inte lägga mig i Västra Götalands-diskussionen, även om vi naturligtvis också vill vara ett riktnummerområde, som Sonja Fransson sade. Såvitt jag förstod gjorde kommunikationsministern ett mycket tydligt klarläggande om att ingen skall särbehandlas. Post och telestyrelsen får uppdraget att titta på indelningen av hela landet. Ingen skall särbehandlas. Då skall inte heller vi särbehandlas, även om vi vill det. I den interpellationsdebatt som vi hade den 4 november slog vi fast att den post och telelag som vi fastställde i våras i riksdagen är bra. Vi skulle kunna använda oss av pristaket. Vi skall se till att priset är rimligt och att skillnaderna inte blir för stora över landet. Även om man sänker priserna på grund av konkurrens i någon del av landet får glappet inte bli för stort. Jag antar att kommunikationsministern tittar på hur man kan använda pristaket i de fallen. Såvitt jag har erfarit har den dominerande teleoperatören - Telia - erbjudit ett 020-nummer för samtal mellan olika riktnummerområden. Man skulle kunna lösa problemen på det sättet. Är det rätt uppfattat?
Herr talman! Utan att gå in på de olika rabattsystemen kan jag säga att den dominerande operatören, om vi uttrycker det på det sättet, har erbjudit sina kunder en mängd olika rabattsystem för att kompensera för de ändrade taxorna. För min del är det angeläget att analysera effekterna inte bara på makronivå utan också för de enskilda hushållen. Detta är ett socialt och regionalpolitiskt viktigt område.
Herr talman! Jag har en fråga till Pierre Schori. I tisdags hade vi en rätt omfattande interpellationsdebatt med utrikesministern om våldet och de enorma problem som finns vad gäller mänskliga rättigheter i dag i Algeriet. Vi var rätt överens. Det gällde Folkpartiet, som hade interpellerat, utrikesministern och jag själv. Jag är övertygad om att de partier som inte fanns med men som är engagerade i den frågan också skulle ha varit överens med oss om hur man bör agera internationellt, bilateralt och på Europanivå för att stävja våldet i Algeriet. Frågan har också en nationell aspekt i Sverige. Det gäller hur vi behandlar de människor som flyr från våldet i Algeriet. Sverige har utvisat åtminstone en algerier. Man diskuterar väldigt omfattande hur de som i dag har sökt en fristad i Sverige skall kunna stanna här. Jag är överraskad över att Pierre Schori i tidningsartiklar i olika sammanhang har gått ut och försvarat Utlänningsnämndens sätt att utvisa algerier. Jag undrar hur Pierre Schori egentligen ser på den frågan. Amnesty kom så sent som häromdagen med ett uttalande. Man varnade för osäkerheten när det gäller att skicka tillbaks människor till Algeriet. Man påpekade också särskilt att UD varnar svenska medborgare för att resa till Algeriet.
Herr talman! Jag har inte gått ut aktivt i denna fråga. Jag har svarat på frågor som har tillställts mig. Det svar jag har givit är att situationen i Algeriet inte är av den arten att det ger alla algerier som så önskar rätt att få asyl i Sverige. Här, liksom överallt annars, tittar man enligt lagen och enligt internationell rätt på det enskilda fallet. Utlänningsnämnden hade bedömt det enskilda fallet och funnit att personen i fråga inte riskerade att utsättas för förföljelse enligt t.ex. Genèvekonventionen, och därför fanns det i det aktuella fallet inte skäl att ge asyl. Detta betyder inte att andra inte skulle få asyl. Är man förföljd och kommer till Sverige och söker fristad får man fristad. Det är mycket viktigt att vi noggrant följer situationen i Algeriet, vilket vi gör, men man kan inte generellt säga att varenda algerier på grund av det hemska som nu pågår har asylskäl i Sverige eller något annat land. Därmed följer vi en praxis som alla andra länder följer.
Herr talman! Pierre Schori har i en debattartikel i Dagens Nyheter häromdagen tagit upp den inre flyktvägen i Algeriet, dvs. att det skulle vara säkert att återsända personer till vissa delar av Algeriet, medan andra skulle vara osäkra. Jag undrar om Pierre Schori står fast vid det uttalandet. Amnesty talar i den rapport som kom häromdagen, som jag refererade till, om att det inte finns några sådana säkra inre flyktvägar i Algeriet. Man bedömer läget som mycket allvarligt i alla delar av landet.
Herr talman! Jag har inte skrivit någon debattartikel. Däremot har jag givit ett svar på en debattartikel. Enligt FN:s flyktingkommissarie och enligt internationell flyktingrätt kan vi anvisa inre skydd. Om områden i ett land är drabbade av konflikt kan man ändå återvända eller avvisas till områden som inte är utsatta för krig eller konflikt. Enligt FN:s flyktingkommissarie finns det fortfarande en sådan situation i Algeriet. Det är inte ett generellt inbördeskrig som pågår. Det är ett våld som visserligen drabbar blint, oväntat och våldsamt, men det är ändå koncentrerat till vissa regioner. Det finns ett sådant inre flyktalternativ som det heter. Trots detta måste man naturligtvis vara oerhört försiktig och se till det enskilda fallet. Det avgörande är om personen generellt har ett skäl att vara rädd för att bli förföljd och utsättas för våld. Det är detta man skall se till, inte i första hand till var personen geografiskt bor i landet.
Herr talman! Det finns en fråga som vi som är verksamma i politiskt arbete uppmärksammar som alltmer bekymmersam. Det är att ungdomar, inte minst unga kvinnor, alltmer tycks benägna att lämna det politiska arbetet. Därmed skapas ett problem i hanteringen av demokratin. Medborgarna löser detta delvis själva genom att skapa aktionsgrupper, skolprojekt, miljöriksdagar, demonstrationer och antivåldskampanjer utanför partiväsendet. Demokratiutvecklingskommittén kom också med ett antal förslag i den här riktningen, t.ex. att ha direktval till kommundelsnämnder, att man skall underlätta folkomröstningar och att medborgarna skall få motionera till fullmäktige. Jag vill fråga Jörgen Andersson hur han förhåller sig till de förslag som finns i dag för att på det här sättet utveckla demokratin i samhället.
Herr talman! Jag delar Lennart Daléus uppfattning att det finns all anledning att ta allvarligt på de varningssignaler som kommer när det gäller ungdomarnas intresse för politiken. Vi hade ett stort seminarium i förra veckan på Inrikesdepartementet där vi just diskuterade demokratifrågorna med 250 deltagare från landets kommuner. Jag tror att det är många åtgärder som behöver vidtas. Partierna behöver vitaliseras. Vi måste ändra formerna. De former som vår generation har varit vana vid i det politiska arbetet passar inte dagens ungdomar. Därför ligger det ett stort ansvar hos våra respektive partier att ändra formerna på ett sådant sätt att ungdomarna entusiasmeras av politiken. Jag för min del tror att det är stärkandet av den delen av demokratin som är viktig, plus den representativa demokratin. Jag tror inte att de förslag som Demokratiberedningen har lagt fram kommer att innebära en stärkning av demokratin eller en vitalisering av det politiska livet på ett sådant sätt att vi får in ungdomarna i politiken, vilket är viktigt.
Herr talman! Jag tolkar detta så att inrikesministern inte är beredd att medverka till försök med direktval till kommundelsnämnder, att underlätta folkomröstningar eller att låta medborgarna motionera till fullmäktige. Jag tolkar svaret på det sättet. Jag förstår inrikesministerns hänvisning till partiväsendet. Har inrikesministern då några idéer om hur man skall stärka demokratin genom partiväsendet och dess utveckling?
Herr talman! Jag har svarat på frågan med att säga vad jag själv tycker. Vi bereder naturligtvis de förslag som kom ifrån Bengt-Ove Birgerssons utredning på de här punkterna. Jag har uttryckt min tveksamhet till att de skulle bidra till att öka den demokratiska mångfalden. Dessutom vill jag också hänvisa till att statsministern och regeringen har tillsatt en stor demokratiutredning som bl.a. skall behandla kommuner, landsting och det demokratiska väsendet inom vårt eget land. Jag tror, precis som jag sade i mitt tidigare svar till Daléus, att den här frågan är kolossalt viktigt och att partierna har ett enormt ansvar att fånga in ungdomarna. Men för att vi skall lyckas med det måste partiväsendet ändra sina arbetsformer och tillåta en helt annan form för politisk verksamhet än den vår generation har varit van vid.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till kommunikationsministern. På sakliga grunder diskuteras körkortsproven för körkortselever väldigt mycket. Man anser att de är felaktiga och svårtolkade. När man får besked om att man har svarat fel får man dessutom inte besked om vad felet innebär eller vad det rätta svaret är. Jag vill fråga kommunikationsministern: Hur länge skall det gå till på det här sättet? Är kommunikationsministern beredd att titta på det här och se till att körkortsproven blir rimliga utifrån vad som är pedagogiskt vedertaget inom andra former av utbildningsväsenden?
Herr talman! I den proposition som vi lade fram till riksdagen, och som kammaren behandlade för några veckor sedan, om trafiksäkerhet finns frågan om körkortsutbildningen med. Nu när riksdagen har godkänt propositionen och beslutet är fattat kommer Vägverket, precis som det står i propositionen, att få ett uppdrag att se över hela körkortsutbildningen, inklusive dessa prov. Jag delar Göte Jonssons uppfattning att det är ett problem att man inte har begripliga prov. Dessutom kan utbildningen anses vara ganska gammalmodig.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att den här frågan hastar. Vi har ju ett ständigt pågående arbete att utbilda körkortselever. Det är angeläget att dessa elever får ägna sig åt en utbildning som innebär att de blir säkra förare ute i trafiken. Det handlar inte om att de skall bli skickliga i att svara på knepiga frågor som ställs utifrån en viss modell. Jag har den uppfattningen att om inte den nuvarande ansvariga myndigheten, Vägverket, är beredd att ta initiativ och rätta till dessa frågor får man se till att någon annan myndighet blir ansvarig för att utforma frågorna. Detta är ju ingen nyhet. Den här diskussionen har förts ganska länge. Jag förutsätter att det blir en ändring så snabbt som möjligt.
Herr talman! Det är Vägverket som är sektorsmyndigheten och regeringens organ för att sköta om detta. Körkortsutbildningen är ständigt pågående, precis som Göte Jonsson säger. Folk tar körkort hela tiden. Det är väldigt många i varje årskull som gör det, även om det har minskat något under lågkonjunkturen. Därför är det viktigt att man inte slarvar i väg med detta. När vi nu ser över körkortsutbildningen, inklusive prov och sådana saker, är det viktigt att det blir någonting som kan hålla ett tag. Arbetet är på gång. Jag hoppas att vi gemensamt skall kunna komma fram till någonting som kan vara begripligt, som kan accepteras och som framför allt kan höja kvaliteten hos dem som har nytagna körkort.
Herr talman! I regeringens budgetproposition föreslås 30 000 nya högskoleplatser, förutom de 30 000 som tidigare har beslutats om. Vi har fått ett ganska dåligt underlag för vilka bedömningar som ligger till grund för hur fördelningen skall göras mellan de olika högskolorna. Vi har tre teologiska högskolor i Sverige. De har begärt sammanlagt 165 platser av dessa ytterligare 30 000 platser som delas ut. De har inte fått någon. Jag undrar hur bedömningen har gjorts. Jag ställer frågan till utbildningsminister Carl Tham.
Herr talman! Jag har tidigare här många gånger redovisat de principer som ligger till grund för regeringens och sedermera också riksdagens beslut när det gäller de nya högskoleplatserna. Det är många olika faktorer som vägs in här. Några viktiga frågor är naturligtvis efterfrågan på arbetsmarknaden, den regionala situationen, högskolornas egen kvalitet och växtkraft, ungdomarnas utbildningsval osv. Det är en lång rad faktorer som ligger till grund för detta. I den här specifika frågan regleras de aktuella högskolornas verksamhet av särskilda avtal. Det har i den här omgången inte bedömts möjligt att tillgodose deras anspråk.
Herr talman! Flera av de kriterier som utbildningsministern nu räknade upp uppfylls mycket väl av de här högskolorna, bl.a. en omvittnat hög kvalitet och stor efterfrågan på platserna. Jag kan inte göra någon annan bedömning än att regeringen har en allmänt njugg inställning till fristående högskolor och i synnerhet till teologiska högskolor.
Herr talman! Tilldelningen av högskoleplatser kan inte uteslutande styras av efterfrågan från de studerande. Jag kan berätta att ca 3 500 ungdomar, många av dem säkerligen mycket duktiga, varje år söker skådespelarutbildning. Även om jag själv är synnerligen engagerad och förtjust i teater, anser jag att det skulle vara orimligt att varje år utbilda 3 500 ungdomar i skådespeleri. Det finns helt enkelt inte jobb för det. Det går alltså inte att styra tilldelningen uteslutande från utgångspunkten vad ungdomarna efterfrågar, utan man måste också ta hänsyn till de andra faktorer som jag nämnde.
Herr talman! Jag har en fråga till Pierre Schori. Det gäller Utlänningsnämndens förtroendeläkare, som är viktiga och kanske helt avgörande rådgivare till nämnden, bl.a. inför beslut i avvisningsärenden. Jag vill fråga om jag är riktigt underrättad om jag säger att ingen av dessa förtroendeläkare har någon som helst specialkompetens inom barnpsykiatri.
Herr talman! Där går jag bet. Jag vet faktiskt inte detta, men jag utgår från att man har tillgång till eller skaffar sig tillgång till barnpsykiatrisk kompetens i aktuella fall. I de aktuella fall som jag känner till och där barn har varit inblandade har det alltid funnits intyg från läkare som åtminstone ger intryck av att vara experter på området. Jag kan inte säga exakt om de som är anställda har denna kompetens.
Herr talman! Det är just detta som enligt min mening är så allvarligt. Det är ofta barnen som råkar värst ut i flyktingsituationerna. De känner rädsla och osäkerhet under väntan inför avvisning och under avvisningar. Det minsta man kan begära är att de som skall ge råd till Utlänningsnämnden skall ha denna speciella kompetens.
Herr talman! Det är mycket möjligt att den redan finns. Jag sade att jag inte visste detta exakt. Jag skall naturligtvis ta reda på det efter Per Lagers fråga. Det skulle vara mycket förvånande om man inte hade tillgång till den här typen av expertis, särskilt som barnkonventionen sedan den 1 januari har ett så starkt genomslag i lagstiftningen. De beslut som under den senaste tiden fattats av Utlänningsnämnden har dominerats av utslag där man har givit uppehållstillstånd av humanitära skäl, på grundval av barnkonventionens principer. I dag hade jag själv anledning att ta ett sådant beslut i regeringen. Det gällde en rwandisk flicka, som efter fem år fick reda på att hennes tre syskon hade överlevt en massaker, vilket inte föräldrarna hade gjort. Man tvekade på myndigheten om detta beslut var i enlighet med lagen, men jag menade att det med hänsyn till barnens bästa var en självklarhet att de skulle kunna återförenas med sin syster i Sverige.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Klingvall om kopplingen mellan socialbidrag och barnbidrag. Centerpartiet kommer barnbidragen att höjas vid årsskiftet. Det är naturligtvis ett välkommet tillskott till många av de familjer som i dag har det kärvt. Men bland de här familjerna finns det också t.ex. ensamstående mödrar med barn som trots detta kommer att vara beroende av socialbidrag. Eftersom barnbidragen räknas av vid bestämning av socialbidragen, kommer sådana familjer trots barnbidragshöjningen inte att få mer pengar att leva av när barnbidraget höjs, eftersom socialbidragen sänks med motsvarande summa. Från årsskiftet kommer också socialtjänstlagen att ändras så att det blir en statlig norm för socialbidragen, som skall fastställas av regeringen. Min fråga till statsrådet är om statsrådet är beredd att tillse att normen sänks på ett sådant sätt att den här typen av höjningar av barnbidrag osv. i praktiken ger ett ökat konsumtionsutrymme för de familjer som är beroende av socialbidrag i stället för att som nu räknas av från socialbidraget.
Herr talman! Låt mig först bara konstatera att ansvaret för socialtjänstlagen åligger socialminister Margot Wallström, som har att bereda det här ärendet. Låt mig ändå svara väldigt generellt på Roland Larssons fråga. Barnbidraget är ju ett generellt stöd till landets barnfamiljer och har i samband med budgetsaneringen under en tid varit sänkt till 640 kr i månaden. Vi har nu tack vare att vi har lyckats få ordning på statens finanser fått möjlighet att höja det nästa år till 750 kr. Det här är ett stöd som utgår till alla. Det visar sig när vi ser på dess effekter att även med den nivå som barnbidraget har haft under ungefär två år behöver Barnbidraget har alltså en väldigt stor effekt som stöd till barnfamiljerna. Vad som kommer att hända framöver när det gäller normen avgörs av regeringen, och den här frågan kommer, som sagt, att beredas av socialministern.
Herr talman! Anledningen till att vi nu beslutar att höja barnbidraget är att vi har bedömt att barnfamiljerna har fått ett minskat konsumtionsutrymme. De behöver få ett ökat konsumtionsutrymme för att kunna bibehålla sin standard. Den tankegången måste omfatta även dem som är beroende av socialbidrag. Det är därför väldigt viktigt att också de får del av det ökade konsumtionsutrymmet. Även om statsrådet inte kan svara nu kan jag inför beslutet skicka med en vädjan om att man tar hänsyn till den här faktorn, så att även den här gruppen får del av den barnbidragshöjning som vi nu skall genomföra.
Herr talman! Vad som förmodligen kommer att hända när barnbidraget höjs från den 1 januari är att förutom de 93 000 familjer som jag hänvisade till ytterligare ett antal barnfamiljer kommer att kunna klara sig utan socialbidrag. Socialbidraget är ju det yttersta skyddsnätet i välfärdspolitiken och skall användas som ett sådant. Det är därför viktigt att vi nu kan höja barnbidraget. Vi kommer också, som Roland Larsson mycket väl vet, att höja nivåerna i sjukförsäkringen och i föräldraförsäkringen, allt i syfte att med generella insatser stödja barnfamiljerna, så att de inte behöver leva på och lita till socialbidrag.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till kommunikationsminister Ines Uusmann. Under november månad har jag besökt några invandrarorganisationer, och jag har från de flesta fått en konkret fråga. På invandrarnas körkort anges under p. 3 datum och födelseland, t.ex. Jugoslavien, Turkiet eller Marocko. De nya svenskarna har kanske kommit till Sverige när de var två eller tre år gamla, men i dag är de svenska medborgare. Det är svårt att visa upp ett körkort där det hänvisas till att man är född i ett annat land, inte till det medborgarskap som man har. Vi skulle här kunna tala om "vi-körkort" och "dom-körkort". De nya svenskarna känner sig inte som nya svenskar när de visar körkortet. De flesta använder det också som identitetskort.
Herr talman! Jag har mött samma frågor och samma olust hos många personer när vi har diskuterat körkorten. När de nya körkorten kom till, med de nya mallar som är gemensamma för samtliga EU-länder, drev den svenska regeringen att kravet på födelseort skulle vara en frivillig kod. Vi har personnummer i Sverige och har inget behov av att identifiera oss med födelseort. Vi fick inte igenom det. Det blev en kompromiss att man skulle ange födelseland i stället. Vi har inte gett upp i den här frågan utan har fortsatt att på alla byråkratiska nivåer som är tillgängliga på EU området kämpa för vår sak. Vi tycker fortfarande att det är otillständigt. På ministerrådsmötet i december kommer jag att lyfta frågan till högsta instans. Det innebär att jag tar upp det på dagordningen till ministerrådet igen. Jag kommer att använda precis de argument som Nikos Papadopoulos framför och hänvisa till att detta måste bli en frivillig uppgift i de länder som har personnummer som kan användas som identifikation.
Herr talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern. År 1993 antog riksdagen propositionen om investeringar i trafikens infrastruktur vilket innebar att staten under en tioårsperiod skulle investera 98 miljarder i vägar och järnvägar, den s.k. bärighetsplanen. Målet var att samtliga regionala och lokala stråk skulle få full bärighet året om, dvs. 60 ton. År 1987 antogs en ny tioårsplan där större resurser anvisades till järnvägarna än till vägarna. Frågan är: Kan målsättningen full bärighet på våra lokala och regionala stråk uppnås enligt intentionerna i den s.k. bärighetsplanen?
Herr talman! Den s.k. bärighetsplanen var delvis en uppgörelse med branschen. De var med och betalade via en högre fordonsskatt. Den delen av finansieringen är ju borta. Det arbete som nu pågår med att höja bärigheten, framför allt på skogsbilsvägnätet och vägnätet i Västernorrland, Jämtland och i Dalsland där det är sämst i dag, sker helt och hållet med statliga medel. Under de närmaste åren prioriteras just den typen av åtgärder för reinvesteringar och underhåll, inte minst därför att det är oerhört viktigt för Sveriges exportindustri.
Herr talman! Jag är från Västernorrland och kommunikationsministern känner väl till våra dåliga vägar och vår industris behov av en god vägstandard. Min följdfråga var egentligen om de gigantiska satsningarna på Högakustenbron och Bottniabanan skulle göra att vi inte får den fulla bärighet som vi är i behov av. Kommunikationsministerns svar lugnade mig dock något.
Herr talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. Det gäller förstatligandet av de landstingskommunala vårdhögskolorna, och speciellt den som jag känner väl till, nämligen den i Lund/Helsingborg. Det ligger ett avtal och en ansökan om att den skall få övergå till Lunds universitet. Det ligger hos departementet sedan juni. Jag vill i all enkelhet få veta när utbildningsministern har tänkt skriva på den. Hela avtalet utgår ifrån att en övergång skall kunna ske den 1 januari. Om det inte kommer ett besked snart är det inte möjligt.
Herr talman! Jag är helt på det klara med att det har blivit vissa förseningar när det gäller den här frågan. Det beror på att man tidigare gjort överenskommelser med vissa landsting om en sådan här övergång. Den sker på frivillig basis, baserat på ett riksdagsbeslut som togs i all enighet, för övrigt, på våren 1994. Man har förhandlat, och ett antal har gått över. Nu är det en stor mängd landsting som vill gå över. För att det inte skall bli några skillnader i de ekonomiska villkoren mellan olika landsting och staten har det gjorts vissa utredningar. Det har försenat hanteringen. Det är alldeles bestämt min strävan att vi inom kort tid skall kunna fatta ett beslut i den här frågan. Jag är helt på det klara med att det är angeläget att det sker snabbt.
Herr talman! Det är studentkårens unga ordförande i Lund/Malmö som menar att den här väntan och fördröjningen tar så mycket energi från verksamheten, både för lärare och studenter. Dessutom är det ju en kvalitetsförlust. Den senaste utredningen av Britt Marie Byström visade att en överföring skulle vara bra för vårdhögskolorna, men det skulle också vara bra för de statliga högskolorna genom att de skulle bredda sitt utbildningsutbud. Kan jag nu ringa henne och säga: Det är kirrat. Den 1 januari kommer ni att kunna övergå till staten.
Herr talman! Margitta Edgren kan gärna ringa och upprepa mitt svar.
Herr talman! Enligt min uppfattning är skolan en av våra största kulturinstitutioner. Nu undrar jag om utbildningsministern delar den uppfattningen.
Herr talman! Förlåt, jag uppfattade inte frågan.

Herr talman! Det är en väldigt kort fråga. Jag hoppas att den inte skall ställa till med alltför stora pedagogiska problem. Jag sade att enligt min uppfattning är skolan en av våra största kulturinstitutioner. Nu undrar jag om utbildningsministern delar min uppfattning.
Herr talman! Om det med begreppet kulturinstitution avses att skolan är en kunskapsinstitution, dvs. det viktigaste instrumentet vi har för lärande och förmedling av kunskap och allt vad det innebär, är skolan självklart en kulturinstitution. Jag hörde faktiskt frågan första gången, men den föreföll mig en aning besynnerlig. Jag förstod inte bakgrunden till frågan.
Herr talman! Det visar bara att frågan är extra viktig för att utbildningsministern skall kunna vänja sig vid tanken att skolan är en av våra viktigaste kulturinstitutioner, kanske den viktigaste. Jag tänker då inte bara på svenska språket, litteraturhistoria, historia, konst, arkitektur. Jag tänker inte bara på religion, en del av vårt kulturarv, eller hembygd, natur och kulturmiljö, utan också på elevernas delaktighet i sång, dans, musik och teater. Ett av våra första språk kanske var just mimteater. Jag undrar om utbildningsministern anser att skolans kulturprofilering generellt sett är tillräckligt tydlig i dag.
Herr talman! Skolan är icke mitt ansvarsområde. Det är skolministern som ansvarar för skolan. Därför vill jag inte göra några uttalanden om läroplan och liknande i skolan. Rent allmänt vill jag säga att hela utbildningsväsendet självklart har en kulturfunktion. Det kanske underlättar dialogen och svarandet om frågeställaren är litet tydligare redan från början.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Pierre Schori. I somras fick vi oss till del via media att 326 miljoner dollar, eller 2,5 miljarder svenska kronor, hade försvunnit ur den palestinska myndighetens budget. De kunde inte redogöra för vart pengarna tagit vägen. Det gjordes en rapport på 600 sidor. Jag frågade skriftligen om en del saker i samband med den här frågan. Jag fick inte så tydliga svar eftersom man inte kunna ta del av rapporten. Det var naturligt att man inte kunde svara på allting. Nu undrar jag: Har denna rapport blivit tillgänglig och översatt till något språk som vi behärskar i det här landet? Jag undrar också vad statsrådet har gjort för att bringa klarhet i var de 40 % av den budget som palestinska myndigheter förvaltar har tagit vägen.
Herr talman! Till att börja med förstår jag inte vad detta med ett språk som vi begriper här i landet är för någonting. Det får vi diskutera sedan. Men rapporten finns inte översatt till svenska. Däremot vet vi följande. Det relativt nyvalda palestinska parlamentet tog som en av sina första uppgifter på sig att kritiskt granska och göra en revision av den egna ännu icke etablerade regeringen - vi talar ju ännu inte om en stat - för att se hur den förvaltar sina intäkter och utgifter. Därvidlag kom man fram till - under stort mod, skulle jag vilja säga - att det fanns stora brister, vilka man påtalade. Framför allt berörde detta hur skatteindrivna medel hade använts inom förvaltningen. Man anklagade också ett par ministrar för korruption. Omvärlden kastade sig då naturligtvis över dessa uppgifter för att ta reda på om också den typ av medel som vi förmedlar i bistånd till barn, utbildning, hälsa, jobbskapande insatser osv. möjligtvis var berörda. Det visade sig att detta handlade inte om Världsbankens insatser, inte om EU-medlemsländernas insatser och inte om svenska biståndspengar. Dessa pengar har vi kontroll över. Detta var alltså fråga om en intern revision av den inrikespolitiska förvaltningen. Jag tycker att det är väldigt viktigt och uppmuntrande att man redan innan det finns en statsbildning har som en av sina första åtgärder tagit på sig att kritiskt granska sin egen regering. Olof Palmes centrums regi har sagt att denna kritiska granskning kommer att fortsätta. Man väntar nu på de åtgärder som president Arafat skall vidta.
Herr talman! Även om man nu inte kan påvisa att biståndsmedel har försvunnit är det oklart var 40 % av statsbudgeten har tagit vägen. Den palestinska parlamentariska församlingen har också kommit fram till att man inte är nöjd med förvaltningen. Då blir det väldigt stora hål i budgeten, och man kan befara att biståndsmedel måste användas för att täppa till dessa hål. Folket får i det här fallet inte del av de pengar som vi har avsett att det skall ha. Vad tänker Pierre Schori göra åt det?
Herr talman! För det första är detta med att 40 % skulle ha försvunnit våldsamt överdriva uppgifter. Det är inte sant. För det andra är de insatser som görs från svensk sida och från EU:s sida för det palestinska folket - och inte för minst barnen - en del av fredsprocessen. Det finns ingenting farligare för freden i Mellanöstern, vid sidan av den politik som utövas av Israel och av terrororganisationer, än att folket drivs till extremism och våld på grund av fattigdom och utslagning. Det är detta våra insatser inriktar sig på, att hjälpa folket att häva sig ur fattigdomen och därmed bidra till fredsprocessen. Att man å andra sidan inte hanterar sina pengar för olika insatser ordentligt i ministeriet är allvarligt. Vi väntar, som sagt, på vad president Arafat skall vidta för åtgärder. Han har hittills sagt att han har alla möjliga olika tryck på sig. Han skall jaga terrorister, men får inga pengar till sin polis. Samtidigt som han skall sköta en fredsprocess måste han avskeda dem som är ledande i fredsprocessen, ministrarna. Det är en svår situation. Men det är klart att vi håller ögonen på detta, och vi bidrar till fredsprocessen.
Herr talman! Jag har tidigare tagit upp frågan om kryptering ur säkerhetssynpunkt. Men det är också viktigt att man löser frågan på ett bra sätt för att främja den utveckling som vi alla vill se på Internetområdet när det gäller handel och att man skall kunna utföra sina post och bankärenden. Det finns ju väldigt mycket som växer fram inom Internet. Jag vet att ministern i veckan har träffat USA:s ambassadör i Internetfrågor, Ira Magaziner. Det vore intressant att få höra om man kom längre med att lösa dessa för Sveriges del så viktiga problem.
Herr talman! Carina Hägg ställde en viktig fråga som gäller säkerheten i elektronisk handel. Vi har i Sverige genomfört en utredning som leddes av Magnus Faxén på UD. Denna utredning om kryptering är nu under remissbehandling. Vi kommer under den närmaste tiden att få in samtliga remissvar så att vi kan diskutera hur vi i Sverige skall se på detta. USA är det andra landet som sysslar med dessa svåra frågor på allvar - det är inte så många andra länder som har tagit itu med detta. Där har administrationen och kongressen olika meningar om hur man skall se på kryptering. Det som diskuteras är om en krypteringsnyckel skall deponeras hos någon officiell myndighet. Det är en linje som vi i Sverige inte kan ställa oss bakom. Däremot tror vi att Sverige har möjligheter att klara sin export - framför allt exporten av krigsmateriel - ganska bra. I dag finns det rätt så få företag som ägnar sig åt detta på en oerhört avancerad marknad. Vi diskuterade frågan om kryptering med Ira Magaziner. Precis som i USA har vi ännu inte i Sverige lagt fast någon linje. Men vi räknar med att arbeta intensivt med dessa frågor för att under våren kunna presentera åtminstone ett skelett när det gäller hur vi ser på dem.
Herr talman! Jag har en fråga till Thage G Peterson i hans egenskap av statsråd som svarar på allmänna frågor och också i egenskap av förutvarande ordförande - 1994 - i konstitutionsutskottet. Det gäller den debatt som har uppstått i anledning av miljöbalken, om grundlagen och äganderätten. Diskussionen handlar dels om ifall ersättningsreglerna är förenliga med grundlagen, dels om att 1994 års skrivning faktiskt strider mot EU-fördraget. I Lagrådets yttrande över förslaget till miljöbalk framför man kritik mot att detta inte har lösts, framför allt eftersom ordvalet i lagparagraferna ger ett uttryck för ett starkare skydd för äganderätten än vad som var avsikten när ändringen genomfördes. Detta är naturligtvis olyckligt med tanke på att det förhoppningsvis snart kommer ett förslag till en ny miljöbalk.
Herr talman! Det var trevligt att få en avslutningsfråga. Lagrådet har sagt sitt om miljöbalken, som Maggi Mikaelsson vet. Nu bereds ärendet i regeringen och det förs diskussioner i Miljödepartementet och inom några andra departement. Statsrådsberedningen deltar också i det arbetet. Maggi Mikaelsson får ge sig till tåls till dess att propositionen ligger på riksdagens bord.
Herr talman! Min fråga gällde inte miljöbalken som sådan utan den gällde grundlagsändringen. Den är ju faktiskt fristående från miljöbalken, eftersom grundlagen inte är någon miljöbalk och vice versa. Det som är olyckligt och som Lagrådet skriver i sin kommentar är att grundlagen, som den är utformad just nu, ger oinskränkt rätt till ersättning även om man begår ett miljöbrott. Detta har faktiskt inte varit avsikten, vilket också framgår av vad Lagrådet säger. Det viktiga är att man kommer till rätta med detta. Förslag till en grundlagsändring behöver, som sagt, läggas fram två gånger. Jag undrar om regeringen är beredd att göra det, så att vi kan få till stånd en ändring som kan träda i kraft samtidigt som en ny miljöbalk.
Herr talman! Jag kan förstå om Maggi Mikaelsson gärna vill ha svar på den här frågan, men den ingår ändå i beredningsprocessen i regeringen. Jag tror nog inte att talmannen skulle tycka om ifall jag plötsligt började att svara på frågor i min tidigare egenskap som konstitutionsutskottets ordförande. Nu svarar jag på frågor i egenskap av företrädare för regeringen, och då måste svaret bli det som jag gav Maggi Mikaelsson.

Fru talman! Jag tror inte att det är någon osanning om jag påstår att samtliga undersökningar som har gjorts under de senaste åren visar att en majoritet av svenska folket är emot Systembolagets nuvarande försäljningsmonopol. Alla partier i riksdagen, utom moderaterna, vill behålla monopolet. Moderaterna vill att man skall släppa loss åtminstone starköls och vinförsäljningen, precis som i övriga EU-länder. Det kan tyckas att detta är populistiskt, men det fungerar i stort sett inom hela EU. Vi kan inte på något vis säga att EU:s politik är förödande. Men när jag hör den svenska riksdagsalkoholdebatten - och jag poängterar riksdagsalkoholdebatten - får man intrycket av att om Sverige skulle bedriva den alkoholpolitik som förs inom EU och kopiera EU:s recept skulle vi inte ha vare sig någon ekonomisk verksamhet, kulturell verksamhet eller någon social verksamhet och inte heller någon miljöverksamhet i Sverige. Det är givetvis helt fel. Så är det alltså inte. Till min förvåning läste jag häromdagen att franska kvinnor faktiskt har en högre medelålder än sina svenska systrar. Då kan man fråga sig om de någon gång inte har smakat på ett glas vin som i så stor omfattning produceras just i Frankrike. Fru talman! Vad vi än gör kommer monopolet på sikt att försvinna. I Skåne har Systembolaget tappat mark. Under en resa på tre timmar tjänar man en tusenlapp genom fullt lagliga inköp i Danmark. Om några år försvinner det förnedrande undantaget som Sverige har fått. Då får även svenskar lov att få ha samma införselregler som alla andra EU medborgare. Det kommer nog att bli den stora attacken mot Systembolaget. Jag påstår att den svenska alkoholpolitiken är mindre framgångsrik. Icke helt oväntat håller statsrådet inte med mig på den punkten. Men om man lägger samman Systembolagets försäljningssiffror, den alltmer ökande smugglingen och hembränningen närmar vi oss i dag den nivå som finns i många EU-länder. Är det rätt att använda siffror när det gäller svensk alkoholkonsumtion som endast baseras på Systembolagets försäljningssiffror? Är inte ökad smuggling och hembränning ett bevis på att förtroendet bland medborgarna för den nuvarande politiken är begränsat? Häromdagen läste jag i tidningen att Svenska bryggareföreningen antingen frivilligt eller under galgen gått med på att man inte längre skulle använda ordet "bärs" i TV-reklam. Tror verkligen statsrådet att vi får en bättre svensk alkoholpolitik om ordet "bärs" stryks i vissa reklaminslag?

Fru talman! Det är bra att vi är överens på en punkt, dvs. att det var ett löjligt förslag att Bryggareföreningen skulle censurera bort ordet "bärs" i TV reklamen. Jag tror att ett sådant agerande bara kan inträffa i Sverige. Om man skulle berätta det för någon utlänning tror jag att han eller hon skulle få sig ett gott skratt, om det var nivån på den svenska alkoholpolitiska debatten. Vad gäller Bryggareföreningen är det däremot en sak som irriterar mig. För något år sedan sänkte vi ölskatten just för att kunna motverka viss import från EU-länder, men jag påstår att Bryggareföreningen inte har sänkt sitt salupris i lika stor omfattning som skattesänkningen. Man har nog stoppat en del av de pengarna i egen ficka. Därför fortsätter smugglingen givetvis. Om statsrådet Wallström är beredd att stå i kö skall jag inte hindra henne från att göra det. Men många svenskar tycker att det är konstigt att Sverige, som snart sagt ett av få länder i Europa, skall ha denna närmast förnedrande verksamhet. Det kostar också pengar att stå i kö. Hur många arbetstimmar och luncher har inte sträckts ut just genom att folk står i kö på Systembolaget, som finns på ett antal ställen i de större städerna?

Sverige eller i de delar av Sverige där man har nära kontakt med EU kommer kunderna att vara få i Systembolagets butiker.

Fru talman! På ett systembolag på en mindre ort i Sverige där det finns 750 sorters vin tror jag att de flesta sorter är hyllvärmare, som aldrig kommer från den plats där de står. Vi får acceptera att det blir ett mer begränsat sortiment om monopolet försvinner. Men det är då upp till var och en att köpa sitt vin eller sin sprit i en vanlig butik eller i en specialbutik och gräva ur ett större sortiment. Statsrådet påstår att höga priser innebär en lägre förbrukning. Varenda kväll i TV kan vi se, varenda dag i radio kan vi höra och varenda morgon i tidningarna kan vi läsa om nya beslag från tullens sida just vad gäller smuggling av alkohol. Tullen säger samtidigt att det trots beslagen bara är en liten del som kan tas. Den övervägande majoriteten av det som man försöker smuggla in blir ändå insmugglad och konsumeras i Sverige. Vi vet också att hembränningen har ökat markant i Sverige på grund av priset. Det finns absolut inte ett enda skäl för att bränna hemma med undantag för priset - priset är det enda simpla skälet. Jag kan tänka mig att någon som har långt till ett systembolag kanske av rent praktiska skäl bränner hemma, men priset är ändå den stora frågan. Priset är alltså skulden till att vi har så mycket smuggling och så mycket hembränning i Sverige i dag, med de risker det för med sig. Det måste statsrådet vara medveten om. Jag tycker att det är superlöjligt om förslaget att ta bort ordet "bärs" ingår i den här kommitténs förslag. Jag har inte läst det, men det är det som man har fokuserat i massmedierna. Jag tror inte att frånvaron av ordet "bärs" kommer att innebära att vi minskar konsumtionen med en endaste centiliter.

Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Ingen kan ta miste på ministerns önskan att komma till rätta med narkotikasituationen. Dessvärre ges i interpellationssvaret inga nya signaler som kan leda till ett snabbt och resolut handlande för att stoppa den epidemi som rökheroinet faktiskt har blivit under det senaste året. Jag hade förväntat mig mer, inte minst mot bakgrund av de uttalanden som ministerns närmaste man har gjort om att det behövs klara signaler från socialministern i den här frågan. Litet besviken blir jag också, fru talman, när ministern litet grand tonar ned allvaret vad gäller utvecklingen på heroinsidan. Hon pekar på statistiska uppgifter från värnpliktsundersökningar. Trots nedtoningen, visar också dessa undersökningar på över hundra procents ökning av antalet ungdomar som har prövat heroin. I verkligheten, utanför de statistiska tabellerna, är epidemin ett faktum. Fru talman! Jag talade så sent som i går kväll med gatulangningsgruppen i Norrköping. För ett år sedan bedömde man att det fanns en handfull heroinmissbrukare i Norrköping. Nu säger man att det rör sig om 300, förmodligen betydligt fler. Då, fru talman, är det en epidemi. Mot epidemier måste snabba åtgärder sättas in för att få hejd på det hela så att det inte sprider sig ytterligare. Detta är inte unikt för Norrköping, utan situationen är densamma runt om i landet. Också i ministerns egen hemtrakt, Karlstad, finns enligt uppgift flera hundra unga heroinister. En anledning till att det har blivit så här är att många unga uppfattar rökheroinet som mindre farligt än det heroin som injiceras. Man inser helt enkelt inte att en rökheroinist snart också är en sprutnarkoman - något som dessvärre nu visar sig i bl.a. Norrköping. För den fortsatta debatten vill jag understryka att det inte finns några enkla lösningar - om detta är vi nog överens - utan man måste agera på ett flertal områden, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Jag har också pekat på ett antal förslag i min interpellation. I den här debatten skulle jag dock vilja ha en koncentration på akuta insatser för att stoppa just rökheroinepidemin. Jag har lyft fram skolans roll och dess samarbete med föräldrarna. Jag har pekat på möjligheten att göra drogtester i skolan som ett verksamt medel för att upptäcka narkotikabruk. Det skulle givetvis ske i samråd med föräldrarna. Det skulle kunna fungera förebyggande, då man gör mycket tydligt för elever att det är allvar. De förstår då att skola och föräldrar skulle se mycket allvarligt på eventuell upptäckt av narkotikabruk. Det skulle dessutom kunna fungera som ett stöd för att hjälpa föräldrarna att upptäcka om det egna barnet använder knark. Dessvärre visar erfarenheten att många har grundlagt sitt narkotikaberoende i grundskolan utan att föräldrarna har anat något. Vad anser då ministern om detta förslag? Jo, hon är negativ och säger att det inom nuvarande lagstiftning är möjligt hitta bra och effektiva förhållningssätt till skolungdomar som använder narkotika. Men, ministern, tala då om hur man inom nuvarande lagstiftning skall stoppa just den här epidemin! Varför händer ingenting just nu? Varför pågår missbruket i stället i accelererande takt? Varför inte komma med andra förslag, som omedelbart skulle kunna sätta denna fråga i centrum bland elever, lärare och föräldrar? Det är precis nu det händer. Jag kan ha fel om mitt förslag, men kom då med något annat. Det handlar faktiskt om att få till ett uppvaknande. Det är därför jag upprepar min fråga. Jag har inte fått ett egentligt svar. Hur skall vi göra för att nu bemöta den epidemi som på kort tid drabbat Norrköping och andra orter i vårt land?

Fru talman! Det finns ingen motsättning mellan mitt förslag och ett brett arbete mot narkotikan. Vad jag försöker belysa med min interpellation är en akut situation som uppträder nu. Det gäller givetvis också andra droger. Vi såg så sent som i går kväll ett TV inslag om de nya partydrogerna, som de kan kallas. Det är oerhört allvarligt. Det jag vill fästa uppmärksamheten på är rökheroinet. Det leder på mycket kort tid till att man blir sprutnarkoman. Det har blivit en stor marknad för detta, och det har på kort tid fått stor utbredning. Vi kan dividera om huruvida man skall kalla det för epidemi eller något annat, men min poäng är att vi måste göra något mer just nu för att förhindra denna utveckling. Jag har kastat fram ett förslag som direkt skulle fokusera problemen för berörda elever, föräldrar och skolpersonal. Jag accepterar argumentationen att det inte är det bästa förslaget. Det är, som jag sade, definitivt inte den enda lösningen. Men då får ministern ta fram någonting annat. Det räcker inte bara med att säga att man har ett narkotikapolitiskt handlingsprogram och att man jobbar med projekt. Det är bra. Det är långsiktigt, och det är riktigt. Men det är just nu som detta inträffar, och då måste någon fokusera problemet och få människor att vakna upp just nu. Det gäller föräldrar, elever och lärarna på skolan. Ministern talade om FN:s barnkonvention och om godtycklighet. Tänk om skola och föräldrar är överens om att man måste ta krafttag och finner en vettig form för det, därför att man tycker att problemet är allvarligt. Skulle vi motsätta oss det då? Ett problem för föräldrarna är att de har svårt att upptäcka om deras barn använder narkotika. De flesta klarar att se om barnen har tagit in alkohol. Det kan de se tecken på. Men det är inte känt hur man kan märka att ens egna barn har drabbats av narkotikamissbruk. Man måste givetvis arbeta för att stärka familjens egna förutsättningar att ge trygghet och fostra barn och ungdomar så att det är en självklarhet att dessa avstår från droger. Men vi måste också ge ett aktivt stöd. Vi måste sätta redskap i händerna på föräldrarna, så att de klarar av situationen och kan komma åt problemen just nu. Ministern säger också att det gäller att mobilisera polisinsatser. Fru talman! Polisens och rättsväsendets resurser har blivit åderlåtna de senaste åren. Även om polisen kämpar för att ha situationen under kontroll är det praktiskt omöjligt att hinna med mer än en bråkdel. Jag har pratat med de poliser som jobbar med dessa frågor. Norrköpingspolisen säger att man får massor med tips om att det förekommer narkotikahandel och narkotikamissbruk, men att man inte hinner med mer än en mindre del av fallen. Att stärka polisens, åklagarnas och domstolarnas resurser är ytterligare ett sätt att försöka hejda det som jag ändå kallar epidemi. Det är något som vi kristdemokrater har föreslagit, men som regeringen har avvisat. Det är en resursfråga också vad gäller polisinsatserna. En annan sak är att kommunerna inte längre skickar missbrukare på behandling. Man har dragit ned på missbrukarvården. Man förlitar sig främst på öppenvården. Den fungerar i de flesta fall dessvärre inte just för heroinister. Det måste vara en mer avancerad vårdform. Också där har regeringens politik, som har inneburit minskade resurser för kommunerna, lett till att man har dragit ned och försvårat läget för dem som är inne i ett missbruk. Jag hoppas nu att regeringen, som har en litet annorlunda syn på detta, stärker kommunerna och ger dem möjlighet att bedriva en effektiv missbrukarvård. Huvudfrågan är fortfarande vad vi gör i den akuta situationen för att hejda användningen av rökheroin.
Fru talman! Jag utgår från att man kraftsamlar i Norrköping. Om det är en epidemi måste polisen, de sociala myndigheterna, skolan och alla som är inblandade sätta sig ned och diskutera hur man skall möta problemet. Regeringen kommer inte att kunna lösa problemen åt dem i Norrköping. Jag undrar om man från polisens sida verkligen vill ha fler lagliga möjligheter att tvångsvis göra narkotikatester på ungdomar. Jag har mycket svårt att tro det. Man behöver sätta sig ned och undersöka vilka resurser man kan rikta för att åstadkomma en lösning på problemet just nu. Att få göra narkotikatester är ingen hjälp. Förmodligen har man tidigare sett på barnen om de har sociala problem. Testet är inte lösningen på någonting. Det är fråga om att tvångsvis kunna narkotikatesta 14-åringar. Jag tycker inte att det är en särskilt framkomlig väg. Jag tycker att det är ett för stort ingrepp i barnens integritet. Vi måste ta till andra metoder för att lösa sådana problem. Enligt Socialstyrelsens rapporter har det hittills inte gjorts någon indragning av institutionsplatser för de tunga missbrukarna. Den öppenvård man tar till använder man för annan missbrukarvård, men inte för de tunga narkomanerna. De får fortfarande institutionsplatser. Det är väldigt viktigt att den möjligheten finns. Kommunerna har faktiskt också en laglig skyldighet att erbjuda vård och stöd till de kommuninnevånare som behöver det. Det är en jätteviktig fråga. Jag hoppas att vi skall kunna samarbeta kring frågorna rörande narkotikaproblemet också framöver. Även om det är en liten andel av ungdomarna som har prövat narkotika så är det ändå för många om vi har målet om ett narkotikafritt samhälle.
Fru talman! Återigen säger ministern att det är en liten andel av ungdomarna. Enligt uppgifter i interpellationssvaret är det faktiskt nästan var tionde elev på högstadiet. Det är alltså tre per klass om vi säger att det är 30 elever i varje klass. Är det en liten andel? Jag tycker att det är en förskräckande siffra. Sedan är det ju riktigt att regeringen inte kan lösa Norrköpings alla problem. Men regeringen kan vara tydlig när det gäller att det krävs snabba åtgärder. Jag pekade på det här med drogtester som ett sätt. Då säger ministern att staten inte skall bidra till ingrepp i barnens integritet. Man kan också säga så här: Man kan respektera detta så att det blir en sorts integritet till döds. Det är ju vad det handlar om. Många missbrukare som finns ute i verkligheten i dag frågar sig: Varför upptäckte man inte det här när jag började? Varför såg man inte till att stoppa det här i tid? Det är ju vad det handlar om. Vi skall ge instrument. Vi skall hjälpa till att upptäcka det här i tid så att vi kan stoppa det nu, innan man går över till att använda sprutor. Rökheroin är mycket farligare än vad de ungdomar som prövar på det tror. Det leder direkt till ett beroende, och därmed har vi sprutnarkomaner. Då vet vi att det relativt snabbt handlar om liv och död. Sedan, fru talman, vill jag ta upp detta om att upptäcka de barn som har sociala problem. Det nya i den här situationen är ju att det inte är en speciell grupp som drabbas. Det här slår faktiskt blint över hela fältet. Man kan inte säga att den eleven eller den ungdomen liksom är förutbestämd att drabbas av detta. Det är faktiskt så att detta just nu slår i alla sociala miljöer. Det är därför man kanske måste tänka litet nytt. Vi kan inte bara titta på vad vi har gjort i de tidigare narkotikapolitiska programmen och på allt detta som är bra och riktigt och långsiktigt. Här måste vi se på den akuta situationen. Det är det jag har efterlyst. Har socialministern något eget förslag om hon nu förkastar det som jag antar skulle kunna vara en möjlighet?

Fru talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig om regeringen avser att dra tillbaka förslaget om en ny integrationsmyndighet på grund av bristen på förankring och stöd i riksdagen. Som jag tidigare har redovisat i ett skriftligt svar på en fråga från Rose-Marie Frebran med i huvudsak samma innehåll, anser regeringen att en ny myndighet är ett viktigt instrument för genomförandet av integrationspolitiken. Integrationspolitiken är inte en invandrarfråga utan en fråga för hela samhället och en demokratifråga. Regeringen anser därför att det är angeläget att integrationsfrågor inte hanteras av samma myndighet som ansvarar för tillstånds och invandringsfrågor. Inrättandet av en integrationsmyndighet är en tydlig markering av integrationsfrågornas betydelse. Jag konstaterar att det finns en bred uppslutning i riksdagen kring förslaget om politikens inriktning. Jag kan inte heller finna annat än att förslaget om en ny myndighet ser ut att samla en majoritet i riksdagen. Förslaget har behandlats i socialförsäkringsutskottet, som tillstyrker regeringens förslag att inrätta en integrationsmyndighet. Om förslaget skulle dras tillbaka skulle regeringen både handla mot sin egen övertygelse och visa dålig respekt för utskottets behandling av frågan. Vad gäller regeringens förslag om att inordna Ombudsmannen mot etnisk diskriminering i den nya myndigheten, anser utskottet att frågan om självständighet bör utredas ytterligare och avstyrker därför förslaget. Jag har inget att invända mot att avvakta resultatet från en sådan utredning inför regeringens fortsatta överväganden om framtida organisering och samordning av Diskrimineringsombudsmannens uppgifter.
Fru talman! Jag vill ge en kort bakgrund till min interpellation. Jag satt och arbetade med regeringens proposition nr 16 och formulerade de kristdemokratiska ståndpunkterna med anledning av den här s.k. integrationspropositionen. Jag fann något i propositionen som jag tyckte var viktigt. Jag fann ett synsätt hos utredaren som jag delade. Det har utredaren formulerat så här: "Utredningen understryker hur viktigt det är med en bred politisk förankring av den nya verksamheten och med ett engagerat stöd från regering och riksdag." Det tyckte jag var så viktigt att jag tog med den formuleringen i vår motion. Jag har alltså en brödtext i motionen där jag uttrycker förhoppningen att riksdagen inte skall driva igenom det här förslaget utan en bred förankring. När alla partier hade lämnat in sina motioner med anledning av propositionen stod det klart att fem partier var starkt kritiska till inrättandet av ett nytt integrationsverk. Det var alltså bara två partier, regeringspartiet plus Centerpartiet, som stödde tanken. Det var så uppenbart att det inte fanns en bred förankring och ett engagerat stöd i riksdagen för detta att jag bestämde mig för att skriva en fråga till statsrådet och undra om regeringen kunde överväga att dra tillbaka förslaget. Samma dag som jag lämnade in den här frågan nappade medierna på det här. Jag kunde alltså på kvällen här i riksdagen sitta på mitt rum och på en gång ta del av statsrådets svar på frågan. Regeringen tänkte inte dra tillbaka sitt förslag. I det läget fanns det ingen anledning att invänta det skriftliga svaret, utan jag skrev en interpellation för att jag ansåg att vi behövde ha en debatt omkring det här. När det skriftliga svaret kom efter några dagar, insåg jag ännu mer att regeringen var nöjd med en enkel majoritet här i riksdagen. Det behövdes ingen bred förankring. Så kom beskedet om svar på interpellationen. Jag fick den 13 oktober besked att svaret skulle komma den 23 oktober. Den 14 oktober fick jag besked att det inte skulle bli något svar den 23 oktober. Nu har det gått nästan sju veckor. Mängder av interpellationstillfällen här i riksdagen har gått förbi, och ärendet är justerat i utskottet. Det här är egentligen inte en meningsfull debatt. Flera av mina kolleger i utskottet var självklart intresserade av den här interpellationen eftersom de var kritiska till förslaget. De hade velat delta i debatten, men som jag sade är det inte längre verkligt meningsfullt att göra det. I protest mot bl.a. handläggningen av interpellationen kommer jag inte att ta någon vidare debatt här i dag. Jag nöjer mig med att hälsa statsrådet välkommen till riksdagen nästa tisdag. Betänkandet från utskottet kommer då att behandlas, och det avgörande beslutet kommer att fattas i riksdagen om hela betänkandet. Då får vi anledning att tala både om det vi inte är överens om i sakfrågan och om hur ärendet beretts och den svaga förankringen och den stora misstron mot regeringens förslag.
Fru talman och herr minister! Jag är också kritisk till integrationsmyndigheten. Den misstro som Rose Marie Frebran tidigare talade om finns inte enbart bland andra partier utan även hos väldigt många i allmänheten. Det stod i DN häromdagen att en kille sade: Vad skall en integrationsmyndighet göra? Färga folks hår blått? Det visar på det som människor ser som en viktig fråga, nämligen att motverka diskrimineringen. Det är nog för väldigt många huvudfrågan. Man föreslår nu att Diskrimineringsombudsmannen skall ställas under integrationsmyndigheten. Det är någonting som väldigt många är skeptiska till. Redan i dag anser många att Diskrimineringsombudsmannen har för små befogenheter, borde stärkas och få en bättre lagstiftning, dvs. bättre verktyg att använda. Många befarar att när Diskrimineringsombudsmannen nu skall ingå under integrationsmyndigheten kommer det att försvaga Diskrimineringsombudsmannens ställning ännu mer och även förtroendet för Diskrimineringsombudsmannen. Integrationsministern är samtidigt konsumentminister och har nyligen lagt fram ett förslag där man faktiskt stärker Konsumentombudsmannens ställning. Det är positivt, och jag hoppas att vi kan ta fler steg i den riktningen. Men med detta förslag minskar man de befogenheter som Diskrimineringsombudsmannen har. Det finns i varje fall en risk för det. Anser integrationsministern att man fortfarande kan tänka sig att ha Diskrimineringsombudsmannen helt och hållet fristående från myndigheten och i stället stärka Diskrimineringsombudsmannens ställning på olika sätt och ge fler verktyg? När det gäller diskriminering finns det många andra problem. Vi har i Sverige i dag väldigt få fällande domar vad gäller diskriminering. Det finns nästan inga alls. Tyvärr har vi upptäckt att det inom polisen i dag i Sverige finns många som använder rasistiska uttryck som t.ex. neger i sitt arbete med invandrare, vilket är olyckligt. Det finns i dag brister hos myndigheterna, både hos polisen och hos åklagarmyndigheterna, och kanske också i den lagstiftning som finns. Det är saker som borde förändras om vi skall ha ett samhälle där alla människor känner att de har samma rättigheter och samma värde, ett samhälle där vi alla har plats, och ett mångkulturellt samhälle som fungerar. Jag vill också påpeka att det finns saker i propositionen - t.ex. de pengar som skall ges till utsatta bostadsområden - som är positiva. Men jag skulle gärna vilja ha ett svar på hur ministern ser på Diskrimineringsombudsmannen, polisen och åklagarväsendet.
Fru talman! Först vänder jag mig till Rose-Marie Frebran. Jag delar uppfattningen att det vore bra med en bred förankring - bredare än vad vi har uppnått i den här propositionen i vissa delar. Men jag har också noterat att det finns en majoritet i riksdagen för förslaget om en ny myndighet. Socialdemokraterna och Centern har också i den här frågan enats, och förslaget kan därför föreläggas riksdagen som ett förslag till beslut. Det har också utskottet enats om att göra. Jag hade inte alls haft något emot om fler människor delat vår uppfattning att den här frågan skulle må bra av att placeras utanför Invandrarverkets tillståndsgivning och de polisiära uppgifter man har i dag och i stället göras till en fråga för samhället och helheten så att vi kommer bort från vi-och-de-tänkandet. Jag tror inte att vi kan hantera integrationsfrågor i samma verk där frågor om tillstånd och andra polisiära frågor hanteras. Jag är fullständigt övertygad om det. Som tur är - Rose-Marie Frebran - har Centern och Socialdemokraterna kunnat sanera statens finanser och ekonomi och fått Sverige på fötter ekonomiskt och finansiellt utan kd:s medverkan. Socialdemokraterna och Centern hade gärna också där sett en bredare förankring i riksdagen. Men det gick att genomföra även utan att kd var med i de allra flesta fallen. Jag skall svara på Yvonne Ruwaidas fråga om DO. Min innersta övertygelse är naturligtvis att det vore en fördel om DO inte var under myndigheten utan i den och hade en självständig ställning i sin juridiska aktivitet. Oavsett vem som kränker eller diskriminerar andra människor skulle ombudsmannen kunna ingripa, om det så är Regeringskansliet eller andra staten närstående myndigheter. Jag sade alldeles nyss som svar på Rose-Marie Frebrans fråga något som jag skall läsa en gång till: "Vad gäller regeringens förslag om att inordna Ombudsmannen mot etnisk diskriminering i den nya myndigheten, anser utskottet att frågan om självständighet bör utredas ytterligare och avstyrker därför förslaget. Jag har inget att invända mot att avvakta resultatet av en sådan utredning inför regeringens fortsatta överväganden om framtida organisering och samordning av Diskrimineringsombudsmannens uppgifter".
Fru talman och herr minister! En integrationsmyndighet förstärker enligt min mening ett vioch-de-tänkande. Jag tror att integrationsfrågor är någonting som måste finnas på varje departement. Det behövs ingen egen myndighet. Frågan om diskriminering är en av de viktigaste som vi måste jobba med. Jag anser att DO måste vara fristående. Det vore skönt att här höra från ministern att man vill att DO framöver skall vara fristående. Det går inte att få förtroende och att känna sig helt fristående, även om DO ingår i och inte under en myndighet. Vi har i dag i Sverige få fällande domar om diskriminering. Vi har problem inom åklagarväsendet och inom polisen. Även där förekommer rasistiska uttryck. Det är något som inte borde förekomma. Det är en oerhört angelägen fråga just för integrationsministern. Det är någonting som kanske borde funnits med i propositionen. Vad kan ministern tänkas göra för att verka för att det som i dag förekommer inom polis och åklagarmyndigheter inte skall förekomma, nämligen en sorts diskriminering som inte borde finnas?
Fru talman! Integration är för mig en ömsesidig social process som syftar till att ge människor lika rättigheter och möjligheter i vårt samhälle. Det är alltså en ömsesidig process. Det är inte så att en integration bara är till för den som har invandrat till det här landet och att man som individ skall integrera sig. Det går inte. Det måste man göra från ömse håll. Vi som redan bodde här när man kom måste från vår sida sätta in nycklarna i dörren och låsa upp när någon vill låsa upp från utsidan. Annars går det aldrig. Ömsesidigheten är väldigt viktig. Vi måste komma bort från vi-och-de-tänkandet i det svenska samhället. Den här myndigheten skall inte själv hantera integrationsfrågorna eller introduktionsfrågorna. Den skall vara en pådrivare, en motor, och hålla i gång en process där - precis som Yvonne Ruwaida säger - alla departement, myndigheter, kommuner och organisationer själva har ett ansvar i frågan. De kanske inte alltid tar det. Men tanken med hela integrationsmyndigheten är att vara just motorn som får andra att göra vad de rimligen borde göra men kanske inte alltid gör. Dessutom skall myndigheten ha en uppföljande verksamhet med utvärderingar för att se hur läget är. Förändras det åt rätt håll? Gör vi tillräckliga insatser? Den skall också vara motor i kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Jag tycker inte att kampanjmakeri och annat ger något av bestående värde. Det gäller att få en kontinuerlig process i bestående organisationsstrukturer. Sedan må det vara i Regeringskansliet, i myndighetsvärlden, i kommuner och landsting, inom folkrörelser eller internt i politiska partier. Myndigheter har en mycket viktig roll. Det är tråkigt om Yvonne Ruwaida menar att det skulle skapa ett vi-och-de-tänkande. Då har vi inte samma definition av integration. Det är bara att konstatera att Yvonne Ruwaida har en annan åsikt om vad integration innebär, nämligen den ensidiga anpassningen av människor i samhället. Det menar inte jag. Jag kan hoppas att få respekt för vad jag menar. Vi håller på att se över lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Det kommer ett betänkande i början av december, alltså inom loppet av ungefär en vecka. Då får vi veta vad utredaren och de sakkunniga som varit inblandade tänker i frågan. Vi får hoppas att det blir ett kraftfullt förslag och en mer "tandrik" lagstiftning än den gamla, så att vår DO kan ha nytta av den i sitt arbete. Den skall också kunna fungera som vägledning för de olika slags arbetsgivare som vi har i Sverige, både de privata och de offentliga samt organisationer. Jag tror att vi är på väg åt rätt håll och att vi i grunden är ense om att den vägen är riktig.

Fru talman! Yvonne Ruwaida har frågat mig om jag avser att verka för att 2 § i marknadsföringslagen ändras så att lagen även kan tillämpas på intresseorganisationer som marknadsför produkter. Hon har också frågat mig om jag avser att verka för att användningen av miljöargument i marknadsföringen blir seriös.
Fru talman! Herr minister! Jag blev på ett sätt positivt överraskad av ministerns svar.
Som jag sagt i tidigare frågesvar har intresseorganisationer, enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, en grundlagsskyddad rätt att ägna sig åt opinionsbildande verksamhet. För ett marknadsrättsligt ingripande krävs att åtgärden i fråga är av rent kommersiell natur och enbart har kommersiella förhållanden till föremål.
Han sade nämligen: "Detta innebär att marknadsföringslagen redan i dag kan tillämpas när intresseorganisationer i kommersiellt syfte marknadsför varor eller tjänster i sin näringsverksamhet." Det var ett positivt svar, men det gör mig ändå konfunderad.
Detta innebär att marknadsföringslagen redan i dag kan tillämpas när intresseorganisationer i kommersiellt syfte marknadsför varor eller tjänster i sin näringsverksamhet. En reglering med ett vidare syfte är knappast förenlig med den ram som gäller för marknadsföringslagstiftningen i vårt land. När det gäller användningen av miljöargument i marknadsföringen är det givetvis i första hand företagens ansvar att se till att deras miljöargumentering överensstämmer med de krav på marknadsföringens innehåll som finns i 6 § marknadsföringslagen. Till vägledning finns Marknadsdomstolens avgöranden i ett femtontal mål som rör just miljöargument. Vidare finns Internationella Handelskammarens regler för miljöreklam.
Samtidigt står det nämligen i 2 § att marknadsföringslagen skall tillämpas då näringsidkare marknadsför eller själv efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet.
Ytterst ligger det inom Konsumentverkets och Konsumentombudsmannens ansvarsområde att bevaka marknadsföringen och att slå larm om utvecklingen går åt fel håll. Sammanfattningsvis anser jag att det för närvarande inte finns skäl att ta initiativ till en ändring av 2 § marknadsföringslagen. När det gäller miljöargument i marknadsföringen tänker jag noga följa utvecklingen. För närvarande ser jag dock inte något behov av särskilda åtgärder från regeringens sida.
Konsumentombudsmannen har sagt att marknadsföringslagen inte är tillämplig på intresseorganisationer och att man därför inte kan komma åt reklam som "Bli miljöaktivist - köp ny bil." med marknadsföringslagen. Jag har också en annan fundering. Tidigare har jag ställt frågor om detta till ministern, som då alltid har hänvisat till yttrandefriheten.
Bestämmelserna i 6 § marknadsföringslagen om vilseledande reklam utgör enligt min mening en bra grund för att komma åt vilseledande miljöargumentering i marknadsföringen.
Jag själv kan inte se några skäl till att intresseorganisationer skall stå över marknadsföringslagen. Det gäller ju inte för andra, grundlagsskyddade uttalanden.

Men så här är det nu inte. Anser alltså ministern, som han sade, att marknadsföringslagen är tillämplig i fråga om intresseorganisationer?
Fru talman! Som det står i marknadsföringslagen, som Ruwaida själv citerade, handlar det om näringsidkare och deras marknadsföring. I det här fallet propagerar en intresseorganisation för att man skall köpa nya bilar, därför att de har ett bättre miljöinnehåll än gamla både när man kör dem och när man skrotar dem. Detta är vad de påstår, och det är de fria att göra enligt den grundlagsskyddade åsiktsfrihet och tryckfrihet som vi har.
Varför gör då Konsumentombudsmannen inte samma bedömning?
Det är deras rätt att göra det. Om de sedan har rätt eller fel är en annan fråga. Personligen tycker jag att man i varje fall skadar miljön mindre med en ny bil i stället för en gammal. Den saken är alldeles klar. I det här fallet är inte marknadsföringslagen tilllämplig, eftersom det inte är någon näringsidkare som gör reklam för sin produkt. Det handlar ju inte om det utan om en intresseorganisation. Om Naturskyddsföreningen eller fackföreningen Metall vill driva kampanjer i olika syften står det dem fritt att göra det, enligt detta lands lagstiftning. Det här fallet är inte en fråga för marknadsföringslagen utan för de grundlagsskyddade fri och rättigheterna. De kommer man inte åt med någon annan lagstiftning.
Fru talman! Det är intressant att ministern själv säger att det är mindre skadligt för miljön att köpa en ny bil än att använda den gamla. Miljövänligheten i detta kan vi diskutera i all oändlighet. Det finns nog olika synsätt. Däremot har Konsumentombudsmannen sagt att man anser att den reklam som bl.a. Motorbranschens Riksförbund och Bilindustriföreningen har gjort, nämligen "Bli miljöaktivist - köp ny bil. ", är otillbörlig marknadsföring och vilseledande reklam. I november förra året skickade man även ett brev till dessa organisationer där man bad dem att inte använda den här typen av reklam, eftersom den är otillbörlig. Man har alltså riktat skarp kritik mot reklamen. Ändå har dessa intresseorganisationer inte reagerat. De är ju skyddade av marknadsföringslagen i dag. Den kan bara tillämpas på näringsidkare enligt Konsumentombudsmannen, vilket också står i lagen. Jag blev därför förvånad när ministern i sitt svar sade att marknadsföringslagen även kan tillämpas på intresseorganisationer när de i kommersiellt syfte marknadsför produkter i sin näringsverksamhet. Det var ett glädjande besked. Jag trodde att vi kanske kunde få en förändring av den här lagen så att näringsidkare inte kan gömma sig bakom olika intresseorganisationer för att kunna göra reklam som de inte skulle kunna göra som enskilda näringsidkare. Om Volvo som näringsidkare hade gjort hela reklampaketet "Bli miljöaktivist - köp ny bil." som visades i TV, tidningar och överallt, då hade Konsumentombudsmannen gått vidare och använt marknadsföringslagen mot Volvo. Men nu har Volvo och andra olika bilintressen gått ihop i en intresseorganisation som gör denna reklam. Då kan vi inte komma åt dem. Är detta rätt? Jag tolkade faktiskt ministerns svar som att det inte är rätt, att man skulle kunna tillämpa marknadsföringslagen på intresseorganisationer. Jag önskar att det verkligen vore så, men jag ser det som att ministern i sitt andra svar tog tillbaka det han sade i sitt första svar. Därför vill jag uttryckligen fråga igen: Anser ministern att marknadsföringslagen är tillämplig på intresseorganisationer? Om den inte är det, anser ministern att det är rätt att olika näringsidkare kan gömma sig i intresseorganisationer för att göra reklam som de annars inte skulle tillåtas göra?
Fru talman! Jag skall läsa vad jag sade: "För ett marknadsrättsligt ingripande krävs att åtgärden i fråga är av rent kommersiell natur och enbart har kommersiella förhållanden till föremål. Detta innebär att marknadsföringslagen redan i dag kan tillämpas när intresseorganisationer i kommersiellt syfte marknadsför varor eller tjänster i sin näringsverksamhet." Det här är en intresseorganisation som inte marknadsför varor eller tjänster inom sitt eget område. Den typen av verksamhet har man inte. Mot den bakgrunden skulle marknadsföringslagen kunna vara tillämplig om organisationen marknadsförde en egen produkt, en tjänst eller en vara. Det är det som det handlar om. Mot den bakgrunden blir mitt svar att man i det här fallet inte har förutsättningar att använda marknadsföringslagen. Här tar tryckfrihetsförordningen, och därmed grundlagen, över.
Fru talman! Då förstår jag ministerns svar bättre. Det är alltså fortfarande så att olika näringsidkare kan gömma sig bakom intresseorganisationer. Om detsamma gällde andra lagar skulle faktiskt Svenska Jägareförbundet kunna marknadsföra skjutvapen med hänvisning till tryckfrihetsförordningen. I dag kan t.ex. Volvo, Saab och andra företag gömma sig bakom Motorbranschens Riksförbund och göra reklam som de som enskilda företag inte skulle kunna göra. Är det rätt? Skall det vara så? Att gömma sig bakom yttrandefriheten i den här frågan anser jag är att tycka att frågan är oviktig. I och för sig kanske ministern har gett mig ett svar. Själv anser han ju att det är mer miljövänligt att köpa en ny bil än att använda den gamla. När det handlar om miljövänlighet tror jag inte att det är så enkelt. Personligen skulle jag välja att åka mindre bil.
Fru talman! Utifrån de utgångspunkterna är det klart att det är miljövänligare att inte åka bil alls. Men om man nu väljer att åka bil tycker jag att det är miljövänligare att åka i en ny bil med effektiv avgasrening. En sådan bil är dessutom i sitt miljöinnehåll - de komponenter som man skruvat ihop bilen av - mycket bättre än den gamla bilen. Ur den synpunkten är väl också det någon slags miljövänlighet. Därför tycker jag inte att det är helt fel att påstå att en ny bil är bättre från miljösynpunkt än en gammal. Men detta förutsätter naturligtvis att man åker bil.

Fru talman! Hans Andersson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ så att det, enligt Hans Andersson, bristfälliga försäkringsskydd som människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har kan förbättras. Hans Andersson menar att utbildning och praktik är de huvudsakliga åtgärderna, och att vissa av dem är jämförbara med vanliga jobb. Hans Andersson nämner som exempel arbetslivsutveckling, ALU. Det försäkringsskydd som gäller för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder med utbildningsbidrag eller liknande, t.ex. OTA, bygger på tjänstemännens skydd. Men tjänstemän och andra arbetstagare som har kollektivavtal eller något därmed jämförbart har ett mer omfattande försäkringsskydd än de som deltar i åtgärder. Att det är så beror på att löntagarorganisationerna har valt att avstå lönemedel till förmån för ett bättre försäkringsskydd. Jag kan hålla med om att det vore bra om alla kunde få ersättning från första dagen för sådana kostnader som Hans Andersson tar upp, men vad jag känner till finns det inga försäkringar som är utformade så. Alla har någon form av karenstid eller andra begränsande villkor. Regeringen tycker att det är viktigt att deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ett bra försäkringsskydd. Det har också förbättrats genom åren. Av alla de grupper som i dag finns i olika typer av praktik eller utbildning så är just gruppen deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder bäst tillgodosedd vad gäller försäkringsskyddet. Detta betyder inte att det inte kan förbättras ytterligare så snart vi har resurser till det. Vi har valt att framför allt se till att försäkringarna ger ersättning för de allra svåraste skadorna som ju också är de som i allmänhet medför de högsta kostnaderna för individen.

Fru talman! Låt mig först svara på frågan om mitt sätt att uttrycka mig. Jag sade: enligt Hans Andersson bristfälliga. Jag citerade bara interpellationen. Av mitt svar i övrigt torde de framgå att inte heller jag eller regeringen anser att det är ett fullgott skydd. Jag säger att när det finns resurser måste man överväga att förbättra detta. Det har också att göra med den förändring i volym, och kanske framför allt i karaktär, som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har genomgått under 90-talet. De har ändrat sig från att kanske - och jag säger kanske - ha varit mindre riskfyllda än vad de kanske har blivit i och med att volymen har blivit så stor och i och med att de i vissa fall alltmer har kommit att likna ett arbete, även om detta inte är avsikten. Jag vill understryka att avsikten med t.ex. ALU och API ju inte är att det skall vara ett arbete och därmed tränga undan ett ordinarie arbete. Det skall vara en arbetmarknadspolitisk åtgärd, en träning och en praktik, som skall vara under överinseende och handledarledd. Men jag är medveten om att det finns olika kvalitet inom API och framför allt kanske ALU. Kvaliteten brister ibland, och det gör att den här typen av åtgärder då blir mera riskfyllda. Det är också ett motiv för att se över den här frågan. Hans Andersson tar upp beredskapsavtalet och beredskapsarbetena. De har ju blivit allt färre, främst beroende på att de sannolikt är utbytbara mot vanliga jobb. Men det har andra orsaker. Det handlar framför allt om regionalpolitik. Man kan inte få ett vanligt jobb där, och då har man jobbat med beredskapsarbeten. Jag vill också påpeka att regeringen har försökt få, och också fått, igenom att fler - och jag tänker då på resursarbeten - går under beredskapsavtalet. Tyvärr kan jag i dag inte svara på vad kostnaden skulle bli för att jämställa personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder med personer i vanliga anställningar när det gäller försäkringsskyddet. Den siffran har jag inte.

Fru talman! För att man skall kunna försöka förstå storheten i det hela vill jag säga att antalet olyckor inte är så omfattande. Men dem det drabbar, drabbar det ju. Det är möjligen därför som detta inte har varit någon stor fråga i den svenska debatten. Det är ofta så att det som drabbar många blir en stor fråga. Jag vill därmed inte säga att det inte är viktigt. Det var inte så jag menade. Vissa av AMF-försäkringarna har ett efterskydd som gäller arbetslöshet redan i dag. På Hans Anderssons fråga om jag är beredd att uppmuntra till att utvidga detta är mitt svar ja. Men det är inte den enda lösningen. Om detta är någonting som arbetstagarparten finner vara en möjlig väg ur det här men som arbetsgivaren inte vill använda, är det klart att jag är beredd att bidra till en lösning genom att uppmuntra detta. När det gäller exemplet med dem som skulle arbeta i skogen med motorsågar, menar jag att det är en skyldighet för dem som hanterar arbetsmarknadspolitiska åtgärder att följa arbetsmiljölagen och se till att det är en bra arbetsmiljö. Men man kan ju diskutera om detta med att arbetslösa upplever att hantera en motorsåg är så farligt beror på att arbetsmiljön i sig är dålig. Då skall ju den förbättras. Om det är så att man i övrigt tycker att detta är ett stort bekymmer måste man komma överens om detta i en diskussion med sin arbetsförmedlare. I just den diskussionen kan det ju inte vara tvånget som är allenarådande. Det handlar ju om att man diskuterar fram en rimlig åtgärd vid varje tillfälle. Helst skall ju arbetsförmedlaren och den arbetslösa vara överens om vad som är en rimlig åtgärd, ett rimligt arbete eller praktik.

Fru talman! Birgitta Wistrand har frågat mig om jag är beredd att utvidga uppdraget för den utredare som för närvarande arbetar med frågor rörande finansiering av en avveckling av Bromma flygplats till att även innefatta andra kostnader för en sådan avveckling än de som nu ingår i uppdraget. Som Birgitta Wistrand känner till har Brommas framtid varit under utredning under flera år. Nuvarande markupplåtelseavtal för Bromma flygplats löper ut år 2012, och Stockholms stad har begärt förhandling om en tidigarelagd avveckling av flygverksamheten på Bromma jämfört med detta avtal. Marita Bengtsson analyserade på regeringens uppdrag frågan och föreslog i sitt betänkande Förutsättningar för avveckling av Bromma flygplats en avveckling av Bromma kopplad till när en tredje rullbana kan stå färdig på Arlanda flygplats. Bengtssons betänkande har remissbehandlats genom en hearing sommaren 1996. Därefter fick Claes Erik Norrbom regeringens uppdrag att komplettera underlaget genom vissa ytterligare analyser beträffande kapacitetsutnyttjandet vid Arlanda flygplats, regionala effekter, miljöeffekter och kostnader. I Norrboms betänkande Vissa analyser av en förtida avveckling av Bromma flygplats , som presenterades i maj 1997 konstateras att de kostnadsunderlag som kunnat redovisas från Luftfartsverket varit preliminära och att de borde analyseras ytterligare. Mot denna bakgrund tillsatte regeringen i oktober Curt Persson med uppdrag att tillsammans med Luftfartsverket och Stockholms stad m.fl. utreda och lämna förslag till sådana kostnader som kan relateras till en eventuell avveckling av Bromma när en tredje rullbana kan stå klar på Arlanda, vilket för närvarande planeras till år 2001-2002. Perssons uppdrag, som skall vara avslutat vid årsskiftet, bör sålunda ses som en ytterligare komplettering av det beslutsunderlag som de föregående utredningarna lagt fram. Det bör påpekas att de frågor som Brigitta Wistrand tar upp, restidsskillnader för Bromma respektive Arlanda från olika delar av regionen och miljöeffekter av en överföring av trafik från Bromma till Arlanda och andra flygplatser, finns behandlade i de tidigare nämnda utredningarna. De nämnda analyserna och utredningarna, inklusive resultatet av Curt Perssons uppdrag, samt även synpunkter som därutöver framkommit genom bl.a. hearingar och skrivelser, kommer att tjäna som ett samlat beslutsunderlag för regeringens slutliga ställningstagande till en eventuell tidigarelagd avveckling av Bromma flygplats i förhållande till nu gällande markupplåtelseavtal.

Fru talman! Fru statsråd! Först skall jag självfallet tacka för svaret. Tyvärr gör det mig inte så väldigt mycket klokare. Framför allt blir jag väldigt oklar över hur det egentligen ligger till med Bromma. Statsrådet talar om rader av utredningar som har genomförts, rader av studier som har gjorts. Varför har ni inte dragit några slutsatser av utredningarna? Varför skjuts problemet hela tiden framåt? Nog är det väl så att avtalet löper ut 2011, inte 2012 som det står i svaret? Jag tänkte ta upp utredningarna en efter en. Marita Bengtssons utredning utgick från att man inte skulle lägga ned Bromma förrän den tredje Arlandabanan var klar. Nu är banans färdigställande framflyttat minst ett helt år. Bygget är försenat. Tycker kommunikationsministern att samma förutsättningar som tidigare gäller? Menar kommunikationsministern fortfarande att flygplatsen inte kan läggas ned förrän den tredje Arlandabanan är klar? Så till den Norrbomska utredningen. Även den är ofullständig. Vissa saker är inte klara. Det är regionala effekter och vissa miljöeffekter. Här kommer plötsligt också Koncessionsnämndens hemställan in. Den har lämnats till miljöministern. I den sägs att man minsann skall sluta med jetplan redan år 2000, därför att man tycker att just jetplan är dåliga. Jag tycker att den Norrbomska utredningen inte heller gav de svar man hade tänkt sig. Nu visar det sig ju också att det skall komma ytterligare utredningar när det gäller kapacitetsutnyttjandet på Arlanda. Det har tillsatts ytterligare utredningar under den här hösten. Men innan jag går över till dem skulle jag vilja komma till Koncessionsnämnden. Jag har haft vissa kontakter med Ulf Bjällås, generaldirektör på Koncessionsnämnden, när det gäller Koncessionsnämndens synpunkter på buller. Man skriver att man inte vill ha mätningar. Man vill bara ha skattningar. Jag tycker också att man gör väldigt subjektiva bedömningar, t.ex. när det gäller buller från jetplan och buller från vanliga plan. Anser man att buller från jetplan är sämre än annat buller? Vad är det som gör att just mätningarna av buller från Koncessionsnämnden skall vara avgörande? Jag har ytterligare en fråga innan min taltid är slut. Var skall man mäta bullernivåerna? Det är man också osäker på. Jag tycker att Koncessionsnämndens hemställan och frågan om hur den skall behandlas på Kommunikationsdepartementet är intressant.
Fru talman! Koncessionsnämndens hemställan har, precis som Birgitta Wistrand sade, kommit in till regeringen. Det gjorde den för några veckor sedan, och den bereds i Regeringskansliet. Frågor om vad man i Koncessionsnämnden menar med olika saker måste ställas till Koncessionsnämnden. Eftersom det är beredningstid just nu kan jag inte svara på hur frågan kommer att ytterligare behandlas. Det får vi återkomma till när regeringen skall fatta beslut. Birgitta Wistrand undrade om kopplingen till tredje banan fortfarande gäller. I Marita Bengtssons betänkande var det väldigt tydligt och klart att det inte var årtalet som var hennes viktigaste argument, utan det var kopplingen till att det skulle finnas tre rullbanor på Arlanda. Men samtidigt sade Marita Bengtsson, vilket också Birgitta Wistrand känner till, att det på längre sikt måste komma till ytterligare kapacitet i Stockholmsregionen. Det är därför Luftfartsverket har satt i gång med uppdraget att analysera vilken kapacitet som behövs efter år 2000 - 2010, 2011, 2012 eller någonting sådant. Man skall också komma ihåg att det var samma sak när Norrboms utredning kom. Han bedömde att Bengtssons slutsatser om kopplingen till den tredje banan och att man under ett antal år kunde klara kapaciteten med denna var riktiga. Även hans analyser visade att det var möjligt. Sedan har Norrbom redovisat en delvis annorlunda syn på kapaciteten än vad Luftfartsverket har gjort. Det är vi väl medvetna om i regeringen, och även detta ligger i beslutsunderlaget.
Fru talman! Fru kommunikationsminister! Tyvärr är det väl så att utvecklingen här springer ifrån regeringen. Man ser gärna Bromma som något som skall läggas ned och som är på väg att försvinna. Snarare kan vi nu se att Bromma äntligen börjar bli den flygplats som ökar mest i Sverige samtidigt som svenskarna börjar flyga alltmer, inte bara utrikes som tidigare utan också inrikes. Det här gör att när kommunikationsministern säger att man kanske behöver två flygplatser i Stockholm säger t.o.m. Luftfartsverket att man kanske behöver tre flygplatser i Stockholms närhet. Antalet flygplatsrörelser är snart uppe i 275 000, och det tillskott som man väntar sig av den tredje banan är faktiskt för litet. Vi kan titta på London, som har 16 flygplatser. Nu är vi inte i London, men vi är i Stockholm. Det jag egentligen frågade om var den senaste utredaren Perssons uppdrag. Vad skall han titta på? Jo, han skall titta på kostnader och kapitalförstöring vid nedläggningen av Bromma. Då menar jag att det här minsann inte bara är en fråga för Mats Hulth och vad det kan betyda för Stockholms kommun. Skall Mats Hulth också betala alla de företag som måste flytta från Stockholm? Skall Ericssons flytt till något annat land, vad det nu blir, betalas av Stockholms stad eller skall regeringen betala? På vilket sätt skall man betala skadestånd till alla de människor som förlorar tid? Vad kommer det här att betyda för Stockholms framtid? För mig som representerar Stockholm är det väldigt viktigt att Stockholm får fortsätta att utvecklas. Vi måste ju se framåt. Som jag ser det är frågan om Bromma inte en Stockholmsfråga utan en nationell fråga. Det kommer utredning efter utredning som inte är i fas. Persson skall bli klar med sin utredning till jul. Den utredning som Luftfartsverket håller på med skall inte vara klar förrän om ett år, och den handlar ju om hur mycket flygkapacitet man behöver. Hur skall den Perssonska utredningen och Luftfartsverkets utredning gå ihop? När det gäller debatten om vilka det egentligen är som flyger undrar jag vilka insikter man har bland socialdemokraterna i Stockholm. Jag kan inte lasta kommunikationsministern för det, men i dag skrev man i en artikel i Dagens Industri, där jag för en debatt om Bromma flygplats, om "de tiotusentals personer som fysiskt och psykiskt lider av flygets inverkan". Jag har tagit del av alla de stora undersökningar som har tittat på vad som händer i Stockholm och vad människor tycker om Bromma flygplats, särskilt de som bor under bullermattan. Är det inte tvärtom så att de tycker att det är bra? Vad de lider av är kanske inte så mycket att Bromma är fullt av buller som att Bromma inte skall få vara kvar. Skall man behöva ha en folkomröstning i den här frågan för att kunna övertyga socialdemokraterna om att Bromma flygplats faktiskt är något gott och inte något dåligt, såsom Annika Billström vill låta påskina i den här artikeln? Och som sagt: Hur skall de här olika utredningarna fasas in i varandra? Hur kommer kommunikationsministern, eller regeringen, att fatta beslut? Blir det Persson först? Vem skall betala de 700 jobb som försvinner? Finns det också med i den här beräkningen?
Fru talman! Det uppdrag som Curt Persson nu har handlar om vilka kostnader staten respektive staden skall ta på sig vid en eventuell nedläggning. Det var ju staden som 1994 begärde förhandlingar om en tidigare avveckling av Bromma flygplats. Det finns ett markupplåtelseavtal i botten där staten och staden har kommit överens om de åtaganden som gäller runt Bromma. Om staden nu vill ändra avtalet är det också viktigt att belysa de merkostnader som uppkommer för de här två delarna av samhället och analysera dem före beslutet. Det tycker jag är rimligt. Det handlar alltså om vilka kostnader som uppstår, finansieringen av sådana kostnader och vilka åtgärder som Luftfartsverket behöver vidta. Det är vad Persson har i uppdrag att se över. Men detta måste naturligtvis också diskuteras med den som har bett om förhandlingen, så att man kan ha jämförbara siffror. När det gäller de övriga frågorna om flygets eventuella ökning eller utplaning är det en diskussion som ständigt förs i konjunkturuppgångar respektive konjunkturnedgångar. Jag tror att det är väldigt viktigt att man ser det här i ett något längre sammanhang. Det är på något sätt litet grand av en cyklisk utveckling. Att bara skriva fram trender är inte särskilt effektfullt; det vet vi. När lågkonjunkturen slog till ansågs det plötsligt att man nästan inte skulle behöva någon kapacitetsökning över huvud taget. På 80-talet hade man en inställning som var precis tvärtom, nämligen att det skulle vara otroligt stora ökningar. Det är det som är meningen med den långsiktiga analys som Luftfartsverket skall göra. Med hjälp av den bästa internationella expertis som vi kan uppbringa skall man göra en bedömning, så gott man nu kan göra framtida bedömningar om detta, om vad som behövs och när det behövs vad det gäller Stockholmsområdet. Sedan är det litet konstigt att jämföra Stockholm och London. Det är lika många invånare i London som det är i Sverige eller mer, och vi har trots allt 24 statliga flygplatser i Sverige samt ett antal kommunala. Jag tycker inte att det är en relevant jämförelse över huvud taget. Men som sagt: Det gäller att se både på lång och på kort sikt. När det sedan gäller bullerfrågorna och den miljöpåverkan som finns på närområdet runt omkring Bromma har det också belysts i Bengtssons utredning. Hon har dessutom tagit upp en hel del av de totala miljökonsekvenserna även vad det gäller resor på land, så att säga, till och från Bromma respektive Arlanda. Den delen, menar jag, är rätt väl belyst och ligger i underlaget när regeringen skall fatta beslut.
Fru talman! Det är väl bra att de här utredningarna finns i utredningsmaterialet, men frågan är vad de betyder. Vad betyder den förlängda restiden? Jämför tiden det tar att åka från Bromma med att åka från Arlanda in till stan. Det tar minst en halvtimme till. Vad kommer det att kosta? Vi talar som sagt om lång och kort sikt. Om vi tittar tillbaka i tiden kan vi se att flyget hela tiden har ökat. Plattformen kanske har varit litet lägre, men det har hela tiden ökat. Man måste därför ändå säga att flyget är ett kommunikationsmedel som har framtiden för sig hur vi än räknar. Jag vill gärna komma tillbaka till det som har sagts om ersättningen för de framtida kostnaderna. Jag vill fråga om Persson skall utreda vem som skall betala de 700 jobb som man räknar med skall försvinna om man lägger ned Bromma flygplats. Jag förstår självfallet att Stockholms kommun skall stå för kapitalförstöringen. Men vem skall stå för de jobb som försvinner i och med att Bromma flygplats läggs ned, för de jobb som försvinner på grund av att företag flyttar och för de minskade investeringar som Stockholm kommer att få? Kommer man att göra en sådan långsiktig framskrivning även när det gäller näringsstrukturen i Stockholm? Den är ju minst lika viktig som trafikens omfattning i framtiden. Jag tycker att Stockholms långsiktiga framgång är minst lika viktig som trafikens långsiktiga framgång. Det är väl också viktigt att se att ju längre man skjuter på denna fråga, ju mer vi underlåter att titta på alternativ, desto svårare blir det.
Fru talman! Jag håller med Birgitta Wistrand när hon säger att flyget har framtiden för sig. Jag tror att det gäller både inrikesflyg och utrikesflyg. Det är en kommunikationsform som vi kommer att behöva mer av i framtiden. Men för den sakens skull är det oerhört viktigt att man vet vad man gör när man planerar och upprätthåller flygplatser. Jag har diskuterat dessa restidsskillnader mycket. De är naturligtvis väldigt olika beroende på var någonstans i regionen som man befinner sig. Att det skulle handla om så väldigt stora restidsskillnader stämmer ju bara om man bor i närheten av Bromma eller söder om staden. Om man bor norr om staden, där det finns väldigt många arbetsplatser utmed E 4-an, är det närmare till Arlanda. Man kan därför inte generellt säga att det blir kortare resor till flygplatsen om man behåller Bromma flygplats. När järnvägen till Arlanda blir klar kommer dessutom restiden från city till Arlanda att bli kortare. Det är väl trots allt på det sättet att vi har ett omfattande utredningsmaterial när det gäller denna fråga. Vi vet också att de faktauppgifter som har tagits fram ifrågasätts från väldigt många håll. Därför är detta en mycket känslig fråga. Vi måste slutligen bedöma om det skall ske en förtida nedläggning. Det måste ske genom att vi väger in de regionala, de nationella och de lokala effekterna när det gäller säkerhet, miljö, tillgänglighet, tillväxt och näringsstruktur. Den bedömningen måste vi gemensamt göra.
Fru talman! Ulla Löfgren har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta med anledning av att den nya terrängskoterlagen i vissa delar ej kan tillämpas. Av interpellationen framgår att härmed åsyftas åtgärder vad gäller kopplingen mellan sanktionsbestämmelser och körkortslagens krav på körkort eller traktorkort för skoterförare vid framförande av terrängskoter. I propositionen Hållbar utveckling i landets fjällområden (prop. 1995/96:226, bet. 1996 97:63) lämnade regeringen ett samlat förslag till åtgärder i syfte att främja en hållbar utveckling i landets fjällområden. I propositionen föreslogs åtgärder för att stärka skyddet i fjällen, särskilt i de s.k. obrutna fjällområdena, i fråga om bl.a. planering, terrängkörning, rennäring, flygfarkoster, mineralutvinning och turism. Riksdagen beslutade den 4 december 1996 om propositionen. Bl.a. beslutades att i körkortslagen införa behörighetskrav för rätt att framföra terrängskoter. fr.o.m. den 1 juli i år krävs det därför körkort eller traktorkort för att framföra terrängskoter. I propositionen angavs att straffbestämmelserna i körkortslagen och trafikbrottslagen måste ses över. Dessa ändringar behövde övervägas ytterligare, och regeringen skulle återkomma i denna fråga. I propositionen framfördes som motiv för behörighetskravet bl.a. att man vill bryta en icke önskad utveckling när det gäller regelöverträdelser och att kraven på förare av terrängskoter bör skärpas. Det enda krav som tidigare fanns var att föraren skulle ha fyllt 16 år. Införandet av behörighetskravet i körkortslagen medför också att körkortslagens bestämmelser om ingripanden i form av återkallelse eller varning blir tillämpliga mot förare som begått brott av typen rattfylleri, vårdslöshet i trafik, smitning, hastighetsöverträdelser m.m. eller som på grund av sina personliga eller medicinska förhållanden - exempelvis opålitlighet i nykterhetshänseende - är olämpliga som förare. Flertalet remissinstanser var också positiva till förslaget, bl.a. Rikspolisstyrelsen, Vägverket och flertalet länsstyrelser. I propositionen fördes också en diskussion om införande av en särskild förarbehörighet, t.ex. skoterkort, för snöskotrar och andra terrängskotrar. Regeringen fann det dock inte motiverat att införa en särskild behörighet. Behörighetskravet skall ses ihop med en särskild förarlicens för förare av terrängskoter. En sådan förarlicens, som bl.a. skall omfatta adekvat utbildning vad gäller framför allt miljöhänsyn och säkerhetsfrågor, utreds för närvarande av Vägverket i samråd med Naturvårdsverket. Uppdraget skall redovisas vid årsskiftet 1997/98. I propositionen uttalas bl.a. att det är angeläget att den frivilliga utbildningen som skoterföreningarna bedrivit tas till vara. När propositionen skrevs i maj 1996 var avsikten att en proposition om ny körkortslag skulle lämnas till riksdagen så att den skulle kunna träda i kraft den 1 juli 1997. I denna skulle bl.a. en lösning presenteras beträffande ansvarsbestämmelser rörande terrängskoterförare som kör utan att vara behöriga. Propositionen om en ny körkortslag har dock blivit försenad. Jag har erfarit att Kommunikationsdepartementet för närvarande arbetar med att ta fram ett förslag till ny körkortslag m.m. i avsikt att lämnas till Lagrådet under november/december 1997. Förseningen som uppkommit är självfallet beklaglig. Jag bedömer dock att konsekvenserna av att själva straffet inte påförs denna skotersäsong inte underminerar lagstiftningen i övrigt. Avslutningsvis anser jag att propositionen med dess syfte att främja en hållbar utveckling i landets fjällområden gav uttryck för en bra avvägning mellan de olika intressen som finns i fjällvärlden.